Herr talman! Under de sex år som sekretesslagen har tillämpats har lagen ändrats många gånger. Detta får ses mot bakgrund av att sekretesslagen spänner över hela fältet av statlig och kommunal verksamhet. Man skall därför inte vara förvånad över att föreskrifterna i lagen ganska ofta måste ändras, som en anpassning till en förändrad verklighet och efter skiftande eller nyuppkomna behov. Om verkligheten är komplicerad, måste tyvärr också den lagstiftning som reglerar verksamheten vara något komplicerad. En sådan fortlöpande anpassning av sekretessreglerna sker enligt min mening bäst genom att man efter hand tar upp de frågor som upptäcks och anmäls av myndigheterna eller som blir aktuella på något annat sätt. Sedan är det ju en helt annan sak att göra en allmän översyn av 123 Prot. 1986/87:121 = sekretesslagen för att t.ex. undersöka om systematik eller grundbegrepp 12 maj 1987 behöver ändras. Varken lagens ålder eller vad som har kommit fram under GT I dess tillämpning i praxis ger mig anledning att nu ta initiativ till en sådan allmän grundläggande översyn. De ändringsbehov som kan finnas bör som hittills kunna tillgodoses genom partiella reformer.

Herr talman! Jag har en känsla av att jag och statsrådet litet grand talar förbi varandra. I interpellationen har jag faktiskt visat på — vilket ju också bekräftas av justitieministern — att inte ens regeringens myndighet har lyckats tolka sekretesslagen rätt när det gäller sekretessen inom hälsooch sjukvården. Då blir min avgörande fråga: Finns det kanske fler områden i denna sekretesslag som feltolkas, eftersom det krävs en utredning av justitieombudsmannen för att man skall kunna begripa vad som över huvud taget står i lagen? Nu säger justitieministern att lagen har ändrats några gånger. Är då inte detta ett tillräckligt skäl? Att lagen hela tiden ändras måste trots allt sägas vara ett tydligt tecken på att någonting i lagen är felaktigt. Lagen behöver kanske bara ändras språkligt. Herr talman! Visst är verkligheten komplicerad. Det är alla här i kammaren beredda att hålla med om, men jag tror också att verkligheten kan fly snabbare ifrån oss än vi anar. Det är kanske rent av så, att lagar och regler som bestäms här i kammaren med allt tätare mellanrum behöver en översyn. Jag kräver inte att man skall stifta en ny sekretesslag, men jag kräver att man gör sekretesslagen så begriplig att läkare, vårdpersonal och patienter begriper den utan att behöva vända sig till justitieombudsmannen.
Herr talman! Göran Ericsson gör saken lätt för sig när han bara rakt upp och ned påstår att myndigheterna har gjort en felaktig tolkning av lagen. Han tycks också vara mycket säker på att han vill ändra lagen och hur han vill ändra den. Jag vill på de här två punkterna inte vara lika tvärsäker som Göran Ericsson utan avvakta den utredning som pågår.

Herr talman! Valperioden för justitieombudsmannen Sigvard Holstad 5; utgår under innevarande kalenderår. Med anledning därav skall val förättas av en riksdagens ombudsman. JO-delegationen har berett frågan om val av en ombudsman. Samråd har därvid ägt rum med de av partigrupperna utsedda ledmöterna i talmanskonferensen. JO-delegationen föreslår enhälligt att riksdagen för tiden från den 1 juli 1987 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter till justitieombudsman väljer professor Hans Ragnemalm.

Herr talman! Den svenska förvaltningstraditionen har under lång tid präglats av självständiga myndigheter, relativt klara ansvarsförhållanden och en tradition av kunniga och lojala ämbetsmän samt en offentlighetsprincip som har syftat till att garantera insyn och kontroll. Allt detta har i sin tur syftat till att etablera en god grund för rättssäkerhet i maktutövningen, effektivitet i den statliga verksamhetens inriktning, klara ansvarsförhållanden och en kontrollerbarhet av de beslut som fattas inom ramen för statlig och offentlig verksamhet. Allt detta har varit och borde vara en god grund för en stark stat och en stark offentlig verksamhet, som förmår fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt inom ramen för en fungerande och vital demokrati, där medborgarna har insyn, kontroll och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Det är mot denna bakgrund man skall bedöma regeringens proposition om ledningen av den statliga förvaltningen. Propositionen innebär att man de facto vill urholka offentlighetsprincipens betydelse genom att öppna möjligheter till informella kontakter mellan regeringskansliet och olika myn digheter. Detta innebär att ansvarsfördelningen mellan dem som fattar — Prot. 1986/87:122 politiska beslut och förvaltningen suddas ut. Det innebär också att myndighe 13 maj 1987 ternas självständighet gröps ur genom att en ny tolkning görs av regeringsformen. Herr talman!

Regeringen och socialdemokratin försöker att på detta sätt möta de allt starkare kraven från människorna på att den offentliga makten skall begränsas till förmån för en ökad personlig frihet. Herr talman! Förnyelsearbetet, åtminstone som vi hitintills har sett det, är inget annat än ett sätt att försvara och upprätthålla den politiska maktens kontroll över allehanda mänskliga angelägenheter förutom över de angelägenheter som det råder enighet om att det offentliga skall sköta. Denna typ av utveckling, där man slår vakt om den politiska kontrollen över en mängd olika angelägenheter, är ingenting som gynnar medborgarna, utan det är en utveckling och en process som ytterst är till för de styrande och inte för de styrda. Det är en process som bygger på en tanke som vi har kunnat ta del av under det senaste årets debatt om den politiska makten kontra t.ex. äganderätten, en tanke som bygger på att det i stort sett inte skall finnas någon gräns för hur långt den offentliga makten skall kunna sträcka sig. Herr talman! Den förnyelse som kommer till uttryck i denna proposition är inte så mycket av förnyelse av den offentliga verksamheten som en politisering av den. Vi har redan sett denna politisering ta sig många uttryck i form av generaldirektörsutnämningar till politiskt meriterade vänner. Det är inte någon ny företeelse, men vi kan klart se att detta under de senaste två tre åren är något som har ökat, dvs. att man utnämner de egna partipolitiska vännerna. Därigenom blir statliga myndigheter ett slags förläningar som man tilldelar goda vänner för trogen tjänst. Den lojalitet som man därigenom får i den offentliga verksamheten knuten till den politiska makten är inte ämbetsmannalojaliteten mot fattade beslut, utan det är partivänners lojalitet mot partiet. Denna lojalitet, herr talman, gynnar varken medborgarna i deras möte med den offentliga makten eller deras möjlighet att få insyn i vad som sker i en fri och öppen samhällsdebatt. Denna lojalitet gynnar enbart de styrande. Den leder till mindre kritik, ett slutnare debattklimat och mindre mångfald av kompetens inom myndigheternas olika områden. Herr talman! I den här propositionen, det skall jag gärna säga, tas även en del bra saker upp. Propositionen innehåller en uppläggning som leder till en bättre uppföljning från riksdagens sida när det gäller de föreskrifter som statliga myndigheter utför. Det innebär att riksdagens revisorer kommer att | få möjlighet att revidera statliga bolag och stiftelser. Propositionen innehåller kloka och bra saker när det gäller chefsförsörjningen och när det gäller de statliga myndigheternas anslagsframställning under budgetperioden. Men den principiella utvecklingen som man i den här propositionen pekar på är ett 5 uppbrott från den ämbetsmannatradition som vi i Sverige länge varit stolta över mot en ökad politisering. Propositionen bygger på att regeringen i ökad utsträckning jämfört med i dag skall kunna styra de offentliga myndigheterna. Man skall kunna ta informella kontakter och därigenom påverka och styra myndigheter från regeringskansliets sida. Propositionen går ut på att vi även framgent skall ha en omfattande ramlagstiftning. Även om utskottet i sitt betänkande framhåller att det finns anledning att hålla igen med ramlagstiftningen, bygger de tankar som finns i propositionen på att man skall ha en fortsatt ramlagstiftning. Det är ett av motiven till ökade möjligheter för politisk styrning. Det skall bli lättare att flytta generaldirektörer utan att man klargör på vilka kriterier man flyttar en generaldirektör. Det innebär att politiker även framgent skall bindas upp när det gäller myndigheternas budgetarbete och föreskrifter till allmänheten. Herr talman! Alla dessa steg innebär sammantaget en fortsatt utveckling mot en ökad politisering. En alltmer växande offentlig sektor blir svårare att styra i takt med att den blir alltmer svåröverskådlig, samtidigt som socialdemokratins ambition att styra samhället i dess helhet när det gäller människornas vardag i den faktiska politiska gärningen synes obegränsad. Det är mot denna bakgrund man skall se regeringssidans vilja att tillförsäkra trogna partivänner ute i förvaltningen möjligheten att tillämpa ramlagstiftning så att man därigenom skall kunna politiskt styra samhället utan att för den skull i varje skede behöva gå vägen över riksdagen. Den utvecklingen, herr talman, stärker inte demokratin. Den minskar medborgarnas möjlighet till kontroll och insyn. Den minskar medborgarnas möjligheter att påverka genom val och opinion, och den minskar riksdagens möjligheter att styra till förmån för politiska beslut ute i förvaltningarna. Herr talman! En politisering av den offentliga verksamheten som bygger på en obegränsad ambition i vad gäller den offentliga maktutövningen kan inte lösa de problem som den offentliga sektorn möter i dag. Det gäller brister och problem inom en lång rad områden som beror på att man vill göra allt i stället för att koncentrera sig på det som man kan göra bäst. Vi ser det inom sjukvården, inom barnomsorgen, och vi kan konstatera att rättstryggheten för de enskilda medborgarna är eftersatt. Vi ser det i de olika planeringsmisslyckandena inom bostadsområdet. En politisering som syftar till att upprätthålla den politiska maktens kontroll innebär inte heller att man tillmötesgår alla dem som själva vill bestämma över sin vardag och som vill bidra genom att själva skapa alternativ, det må gälla sjukvården, barnomsorgen eller något annat viktigt område. Herr talman! Politiseringen gynnar inte professionalism. Framför allt gynnar den inte de människor ute i förvaltningarna som är professionella och duktiga och får se sig åsidosatta av politiskt utnämnda personer. Politiseringen gynnar inte heller hävdandet av en viss sakkompetens inom en myndighets område, utan viker i stället till förmån för politiska värderingar. Politiseringen gynnar, som jag sagt, inte medborgarnas möjlighet till inflytande, och den gynnar inte heller effektiveten eftersom den suddar ut gränserna för ansvar mellan de politiskt beslutande och de förvaltande organen. Politiseringen, herr talman, gynnar kort sagt inte demokratin. I stället för en strikt uppdelning mellan politisk makt och förvaltning får vi oklara gränser. I stället för politiska beslut i riksdagen kommer vi att få en mängd olika politiska — Prot. 1986/87:122 beslut ute i förvaltningarna, som är svårare att kontrollera och där 13 maj 1987 medborgarna har svårare att ställa de ansvariga till ansvar. Herr talman! Det måste i framtiden handla om att medborgarna skall 75557 z kunnalita på staten.

Herr talman! De konkreta förslagen i propositionen handlar främst om ett par konstitutionella frågor. Regeringen vill genom en ny tolkning av grundlagen i praktiken ändra den. Genom att analysera i vilken utsträckning regeringsformen ger regeringen rätt att styra olika myndigheter har man kommit fram till att man har större möjlighet än vad som traditionellt har ansetts att styra förvaltningen. Rimligtvis borde man mera lita på den tradition som vi har. Rimligtvis borde det vara så att om man vill ändra tillämpningen av rådande grundlag skall man inte göra detta genom en ny tolkning utan genom att man faktiskt ändrar grundlagen. Mot den bakgrunden, herr talman, anser vi moderater att regeringsformen inte ger de ytterligare möjligheter till styrning som regeringen i propositionen låter påskina. Möjligheterna att styra är, som en mängd olika juridiska organ har framhållit, mer begränsade än vad regeringen och majoriteten i riksdagen påstår. Herr talman! I propositionen framförs också förslag om att man skall institutionalisera något som kallas informella kontakter. Det innebär att man från regeringskansliet på olika vägar skall informera om vad ett beslut egentligen betyder. Det innebär självfallet att man sänker kraven på innehållet i ett beslut, kravet på att besluten skall vara lättförståeliga av alla och envar. Men det innebär också att man skapar och institutionaliserar en form för påtryckningar genom åsikter och information, vilket minskar kontrollerbarheten, suddar ut ansvarsgränserna och också drabbar själva offentlighetsprincipen, som ju är till för att medborgarna på ett enkelt och lätthanterligt sätt skall kunna kontrollera de offentliga organens beslut. Herr talman! Även när det gäller ramlagstiftningen har majoriteten i utskottet gått emot oss moderater. Vi vill minska ramlagstiftningen till förmån för lagar som är konkreta och lätt utläsbara. Vi menar att det är fel att anpassa oss till den rådande stora omfattningen av ramlagar genom att öka politiseringen. I stället bör man rimligen kunna ställa större krav på lagarna och de beslut som fattas av riksdagen. När det gäller revisionen av den offentliga förvaltningen har vi moderater under ett antal år fört fram förslag om att förvaltningsrevisionen skall ligga | hos riksdagsrevisorerna. Vi tycker att det är rimligt att revisionen av den statliga förvaltningen ligger hos riksdagen, så att man därigenom ger riksdagen bättre kontrollmöjligheter. Vi kommer att fortsätta att driva den här frågan. Herr talman! I propositionen förs ett långt resonemang om vikten av att 7 myndigheter har klara ansvarsförhållanden, att det inte råder något tvivel om vem som är ansvarig för en myndighets beslut. Mot den bakgrunden argumenterar civilministern mot lekmannastyrelser. Likväl slutar man med ett förslag om att lekmannastyrelserna skall fatta beslut i frågor där de också de facto blir mest bundna, nämligen när det gäller anslagsframställningar som sedan skall behandlas av riksdagen och när det gäller föreskrifter till allmänheten. Vi menar att det rimliga, när vi strävar efter klara ansvarsförhållanden, är att se till att få en konsekvent enrådighetsmodell, där myndighetschefen fattar beslut mot bakgrund av de lagar och föreskrifter som regeringen meddelar och där riksdagen är fri och obunden att kontrollera verksamhetens utfall. Man kan fråga sig vilket ansvar de politiker kommer att ha som kommer att sitta i olika styrelser. Kommer de att företräda styrelsen eller sin valkrets eller riksdagen? Det är en oklarhet som vi menar borde undanröjas genom en konsekvent enrådighetsmodell. Herr talman! Vi hälsar med visst välkomnande det faktum att personalföreträdarnas aktivitet i styrelserna minskas genom att man begränsar deras rättighet till närvaro och yttranderätt. Vi menar dock att det är otillräckligt, och därför har vi reserverat oss mot det förslag som regeringen för fram. Vi menar också, i strävan att skapa klarhet i olika ansvarsförhållanden, att det är viktigt att skilja myndighetsverksamhet från kommersiell verksamhet. Mot den bakgrunden har vi fört fram krav på att de affärsdrivande verken skall, i vad gäller den affärsdrivande verksamheten, bolagiseras och att myndighetsverksamheten skall renodlas. Detta är viktigt av konkurrensskäl. Men vi menar också att det är viktigt av det skälet att myndigheternas myndighetsutövning inte skall påverkas av marknadshänsyn, lika väl som den kommersiella verksamheten skall stå fri från offentlig byråkrati och politisering. Herr talman! I grunden för den politik som vi moderater vill föra när det gäller den statliga förvaltningen ligger synen att staten skall vara stark men begränsad. Den skall präglas av kompetens och effektivitet. Det skall finnas klara lagar och regler för vilka uppgifter som skall fullgöras. Besluten skall vara lätta att kontrollera. I varje skede skall det stå helt klart att det är riksdagen som styr. Man skall ta vara på den mångfald av sakkompetens som finns inom olika myndigheter. Det är mot den bakgrunden vi säger nej till en ökad politisering. Det är även mot den bakgrunden som jag yrkar bifall till de reservationer som de moderata företrädarna står bakom.
Herr talman! En bärande tanke i vår svenska statsförvaltning är att regeringen är ansvarig inför riksdagen för vad som uträttas i förvaltningen. Detta ansvar blir utan innehåll om regeringen inte kan påverka förvaltningen på ett effektivt sätt. Denna kedja av ansvar brister om regeringen inte har befogenhet och förmåga att leda arbetet inom statsförvaltningen. Folkpartiet anser att propositionen i inledningen tar upp detta på ett insiktsfullt och klargörande sätt. Vi instämmer i att det är av värde att politiker har insyn i förvaltningen. Den oklara rollfördelning som råder i dag bör dock utredas mera än vad propositionen har gjort. Vi menar att lekmannastyrelsen skall ha ett uttalat granskningsansvar och att generaldirektören skall ha ett uttalat ledningsansvar för verksamheten vid myndigheten, s.k. enrådighetsmodell. Daniel Tarschys, som deltog i utredningen som ligger bakom propositionen, kommer senare att redogöra för folkpartiets syn på hur detta skall gå till. Jag yrkar bifall till reservationerna 12 och 14. Jag yrkar också bifall till reservation 5. Vi är tillsammans med de övriga borgerliga partierna skeptiska till den ökade användningen av ramlagstiftning — inte minst av rättssäkerhetsskäl, men även till att ramlagar kan innebära att förvaltningarna gör rent politiska bedömningar. Vi menar att detta är att ta ifrån riksdagen möjligheten till överblick över resp. lagområde. I reservation 8, som jag yrkar bifall till, behandlas riksdagens revisorers ställning. Folkpartiet vill att en samlad översyn av riksdagens möjligheter att utöva sin kontrollmakt skall göras. På senare år har riksdagens revisorers arbete ökat i mängd och inflytande genom det nära samarbete som etablerats mellan revisorerna och utskotten. Detta bör ytterligare vidgas på så sätt att revisorerna får resurser att snabbare och djupare kunna följa upp olika förslag till granskning, bl.a. från utskotten. Vi menar att ansvaret för den statliga kontrollen av förvaltningen ur konstitutionell synpunkt i ökad omfattning bör ligga hos riksdagen och utövas av riksdagens förvaltningsrevision. Den översyn vi begär bör utreda hur detta skall låta sig göra, dvs. vilka delar av riksrevisionsverkets uppgifter som skall överföras till riksdagen. Herr talman! När jag nu också yrkar bifall till reservation 18 kan det tyckas märkligt. Propositionen inskränker ju personalföreträdarnas makt i den statliga förvaltningen genom att de i fortsättningen endast skall ha närvarooch yttranderätt, dvs. de skall inte ha möjlighet att delta i beslut, på samma sätt som det är i den kommunala politiska församlingen. Folkpartiet menar dock, tillsammans med de övriga borgerliga partierna, att propositionens lösning inte blir mera rätt bara för att den redan finns inom ett annat politiskt område. Personalen inom statlig och kommunal verksamhet har ett extra inflytande, som inte tillkommer medborgare i allmänhet. Det strider därför mot principen om alla medborgares lika rätt till inflytande. Av principiella skäl avvisar vi att anställda inom statsförvaltningen via personalrepresentation skall ha möjlighet att delta i organ som utövar offentliga politiska funktioner. Reservationerna 19, 21, 24 och 25, som jag också yrkar bifall till, tar upp frågor om affärsverken — deras ombildning till aktiebolag, deras ställning som monopolföretag och att riksdagen skall yttra sig över förslaget om en särskild förordning för affärsverken. Folkpartiets uppfattning är att affärsverken skulle må bättre av att drivas i bolagsform med breddat ägande. Ägarna skulle ställa andra krav än dem som ställs i dag, och de skulle också ta det fulla ansvaret för verksamhetens finansiering av t.ex. investeringar. Detta leder till mera långsiktiga och marknadsinriktade beslut. Om man fullt ut har ett långsiktigt kostnadsoch intäktsansvar blir man mera uppmärksam på byråkratiska hinder och ser till att de försvinner. Det blir då ett överlevnadsvillkor. Även i detta fall skall staten självfallet se till att samhällets krav på t.ex. försvarspolitiska investeringar regleras i särskilda avtal. Det är enligt folkpartiets uppfattning helt nödvändigt att skilja på affärsverkens roll som myndigheter och deras konkurrensutsatta verksamhet. Sammanblandningen av uppgifter medför problem och skapar misstänksamhet hos marknadens övriga aktörer. Detta bör, och kan, undvikas. Jag yrkar även bifall till reservation 26, som gäller koncernstyrelsernas sammansättning. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag är glad över att Daniel Tarschys motion om spörsmålsinstitutet vunnit bifall på så sätt att den utredning som han efterlyser nu kommer att genomföras av konstitutionsutskottets arbetsgrupp för riksdagsfrågor, som är parlamentariskt sammansatt. Även motionen av Lennart Alsén och Lars Ernestam om möjlighet att följa upp delegeringsbeslut och besluts ekonomiska konsekvenser har i princip blivit tillgodosedd genom utskottets skrivning.

Herr talman! Bengt Kindbom och jag har i konstitutionsutskottet begärt att denna proposition och dess behandling skulle skjutas till hösten. Vi har gjort detta med hänvisning dels till det ansträngda läget i kammararbetet, dels till att detta är en ganska besvärlig proposition att genomskåda. Det hade inte skadat med ytterligare litet eftertanke. Förslaget har dock avvisats av utskottets majoritet. Eftersom jag är medveten om hur ont om tid det är de dagar vi har framöver, skall jag begränsa mitt anförande och i huvudsak uppehålla mig vid en del principiella frågor. Jag tycker inte att denna proposition är tillfredsställande. Att hantera den är ungefär som att boxas med en amöba — det är svårt att träffa och om man träffar så känner man inte riktigt av det. Det finns många allmänna uttalanden som riksdagen inbjuds att ställa sig bakom. Det mesta som skulle kunna vara substantiellt lämnas åt regeringen att bestämma. Hur relationerna mellan regering och förvaltning kommer att bli efter kammarens beslut vet vi inte så mycket om. Det kommer att ge sig så småningom. Detta tycker inte jag är särskilt bra ur riksdagens synpunkt. Den allmänna trend som man kan läsa ut ur propositionen är dock klar. Greppet från regeringens sida skall stramas åt, och förvaltningen skall bli mer av ett smidigt och följsamt redskap i regeringens hand. Det är väl bra, kan man tycka. Förvaltningen skall förverkliga de beslut som de politiska organen har fattat, och det är naturligtvis i princip riktigt. Frågan är bara hur och på vilka grunder det skall ske. Sedan gammalt har vi i vårt land en boskillnad mellan politiska organ och förvaltningen. Det är en ordning som från början tillkom närmast av en slump, men som sedan har utvecklats genom århundradena. Denna ordning har från vissa synpunkter visat sig fungera mycket bra. Tanken är alltså att beslut som gäller lagar, förordningar och medelstilldelning skall fattas av riksdag och regering och att verkställigheten skall ligga hos, som det brukar heta, självständiga förvaltningsmyndigheter. Detta har ansetts så viktigt att det t.o.m. har skrivits in i grundlagen, I den nya regeringsformen finns huvudbestämmelen i 11 kap. 7 §, av vilken det framgår att varken regering eller riksdag får bestämma hur förvaltningsmyndigheter skall besluta i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller kommun eller som rör tillämpning av lag. Det avgörande skälet för att vi behållit denna ordning så länge har varit att den har ansetts främja rättssäkerheten och även effektiviteten. Myndigheter — Prot. 1986/87:122 na skall tillämpa gällande bestämmelser utan mannamån. Detta har enligt 13 maj 1987 min mening varit en bra ordning, och den är som sagt dessutom grundlags Fedil HökaE fäst. Naturligtvis kan man tänka sig en vidareutveckling av den inom olika - 8 AV ErESKar liga förvaltningen områden, men en sådan bör då klart motiveras och regelfästas. I propositionen förs olika resonemang om detta. Att regeringen vill vidga räjongen för sitt ingripande är alldeles uppenbart — en stor del av propositionen handlar om detta. Vi från centerpartiet tror att det vore en olycklig väg att gå och har i en motion ganska utförligt motiverat vår ståndpunkt. Detta följs upp i reservation 2, som jag, herr talman, vill yrka bifall till. Nära samband med vad jag här har sagt har det som anförs i reservation 4, som jag också yrkar bifall till. I denna reservation berörs de s.k. informella kontakterna mellan regeringen och myndigheterna, vilka regeringen uppenbarligen vill vidga och göra mer formlösa. Vi reservanter anser att det som sker vid beslutsfattande och ordergivning skall dokumenteras, redovisas och kunna granskas. Inte minst senare tiders händelser illustrerar hur viktigt detta är. Det styrande skiktet, oavsett om det finns inom förvaltningen, i regeringen eller inom andra områden, bör inte få bli en formlös massa, som är oangripbar och omöjlig att kontrollera. Det krävs alltså ett regelsystem som anger var ansvaret ligger och en ordergivning som är av ett sådant slag att den kan dokumenteras och granskas. Att styrningsfrågor av det slag som behandlas i propositionen ägnats så stor möda beror naturligtvis i stor utsträckning på att den normgivning som har sin grund i riksdagens lagbeslut i rätt hög grad har ändrat karaktär. Detta är inte någonting som har kommit plötsligt, utan det har skett en gradvis förändring. Vi har i allt större utsträckning fått s.k. ramlagstiftning, vilken ger regering och myndigheter stort utrymme när det gäller att ”fylla i” med egen normgivning och egna beslut. I en centerpartimotion som väcktes under den allmänna motionstiden och som i denna del behandlas i betänkandet har vi ganska utförligt berört den här frågan. Vi anser att denna utveckling är olycklig och att en uppstramning bör ske. Jag är naturligtvis medveten om att här finns problem inbyggda, både principiella och praktiska, och att man inte utan vidare och i alla lägen kan avvisa vad som brukar ingå under beteckningen ramlagstiftning.

De problem som har uppkommit genom denna typ av regelgivning och som torde ha inspirerat till tanken på att regeringen på ett mera direkt och substantiellt sätt skall kunna gå in och styra även i förvaltningsmyndigheterna bör enligt centerns mening angripas vid källan. Lagstiftningen i sig bör med andra ord bli mera preciserad och hållfast och minska utrymmet för skönsmässiga beslut. Tankar av detta slag, som vi har diskuterat i vår motion, ligger också bakom reservation 5, till vilken jag ber att få yrka bifall. När det sedan gäller verksstyrelsernas organisation är det oklart hur denna kommer att bli som en följd av det beslut som riksdagen kommer att fatta i dag. Det mesta härvidlag lämnas åt regeringen. Detta tycker inte vi från " centerpartiet är bra. Det handlar här om viktiga frågor. Det riktiga hade enligt vår mening varit att vi mera konkret kunnat få ta ställning till helheten. Vi anser att åtminstone den verksordning som regeringen säger sig vara i färd med att utarbeta borde ha varit klar, så att vi hade kunnat väga in denna i det beslut som skall fattas. Så är det inte. Vi kräver därför att verksordningen, när den blir klar, underställs riksdagen så att vi får tillfälle att mera konkret ta ställning till hur verken skall vara organiserade på högsta plan. Detta anför vi i reservation 15, till vilken jag, herr talman, yrkar bifall. I betänkandet behandlas många frågor som i och för sig är intressanta och som man skulle kunna tala mycket om. Men tiden är knapp, och jag har här bara skummat innehållet och tagit upp några av de problemställningar som jag tycker är intressantast ur principiell synpunkt. Bland de många andra frågor som är betydelsefulla vill jag nämna frågan om revisionen, som vi i vår motion uppehållit oss ganska mycket vid.

Det har framförts krav på att huvudparten av denna typ av revision skall läggas under riksdagen. Principiellt talar en hel del för detta. Enligt centerns mening kan det inte vara till skada att ha ett par organ som på olika vägar och från olika utgångspunkter kan ta upp frågor av detta viktiga slag. Vi tror att det skulle kunna bli bekymmer, om vi i princip lade hela denna typ av revision under riksdagens revisorer. Det skulle kräva mycket stora arbetsinsatser, bl.a. av de riksdagsledamöter som ingår i riksdagsrevisorerna. Frågan är om det skulle vara möjligt att genomföra. I realiteten skulle det i så fall i stor utsträckning bli en tjänstemannarevision. Vi tycker att det är bra att vi har riksdagsrevisorerna. Vi kan tänka oss att utvidga deras granskningsområde. Numera är det i stor utsträckning utskotten som kan ge uppslag till riksdagsrevisorerna. Det finns inga formella gränser för vad de kan ägna sig åt. I och med den här propositionen vidgas ju också i någon mån deras möjligheter rent formellt. Vidare menar vi att riksrevisionsverket, som ju är en statlig myndighet och formellt lyder under regeringen, har gjort ett mycket gott arbete. Om man läser revisionsrapporterna från riksrevisionsverket visar det sig att revisorerna där ofta på ett mycket självständigt och ambitiöst sätt har gått igenom olika förvaltningsdelar och att det arbetet också har avsatt resultat. Vad vi har varit ängsliga för — och det uttrycker vi i vår motion — är att den ordning som nu sägs skall råda, dvs. att riksrevisionsverket skall stå till regeringens förfogande i större utsträckning än tidigare, skulle kunna leda till att den självständiga verksamhet som riksrevisionsverket har utövat skulle inskränkas och att verket skulle bli mera av ett ämbetsverk i ledet så att säga och agera enbart på order av regeringen. På grundval av vår motion har vi lyckats få en mycket kraftfull skrivning på den här punkten i utskottets betänkande, s. 24, som jag hänvisar till, en skrivning som uttrycker ungefär vad vi har sagt i vår motion. Det är min förhoppning att man skall kunna leva upp till detta. Jag ser att den föranmälda taletiden börjar ta slut för min del, och jag vill då avslutningsvis bara säga i vad gäller verksstyrelserna i övrigt att jag inte tror på rådgivande organ i sådana sammanhang. Jag har personligen en viss erfarenhet och tycker att det skulle vara mycket konstigt att sitta med i en — Prot. 1986/87:122 styrelse där man inte har någonting att säga till om. Jag är rätt övertygadom 13 maj 1987 att rådgivande och granskande organ av den typ som en del menar att vi i vS Te = i ig z Ledningen av den statborde ha skulle bli rätt verkningslösa. De som sitter där skulle säkert inte, oc. h liga förvaltningen ägna sådant intresse åt verksamheten som man är tvungen att göra, om man tar del av besluten och också måste ta ansvar för besluten. Vad jag är missbelåten med på den punkten i propositionen är att det inte är klart angivet var rågången skall gå mellan verkschefsbeslut och styrelsebeslut. Det hade även här varit en fördel, om vi hade kunnat ha verksordningen på bordet när vi fattar beslut med anledning av den här propositionen. Utöver de reservationer som jag redan har yrkat bifall till vill jag yrka bifall till reservationerna 18, 21, 24 och 25. När det gäller dessa reservationer kan jag i stort ansluta mig till vad Gunnar Hökmark tidigare har sagt.

Herr talman! Statliga och andra offentliga verksamheter är ju starka, drivande och oundgängliga inslag i ett civiliserat samhälle. Det går inte att driva någon sorts meningsfull nationell politik i ett högindustrialiserat samhälle med mindre än att man har en stark och välorganiserad statsmakt. Det finns också anledning att — då i polemik åt visst håll — säga att en sådan statsmakt inte alls får framställas som någon sorts belastning på folkhushållet, som en tärande kraft. Tvärtom är det så att statliga och andra offentliga verksamheter på ett mycket markerat sätt bidrar till effektiviteten och produktiviteten i samhället. Det finns delar av de statliga verksamheterna som är bland de mest produktivitetsfrämjande som man över huvud taget kan tänka sig. Staten bidrar på många sätt till effektivitet och bättre funktion i samhället, exempelvis genom sitt övergripande ansvar för kommunikationsväsen av olika slag, för utbildning, forskning och undervisning. Den offentliga sfären, däribland den statliga, är den sfär i samhället där medborgarnas demokratiska frioch rättigheter någorlunda kan utövas. Utanför den sfären, i den privata kapitalmaktens sfär, är dessa medborgerliga frioch rättigheter föga värda. Därför innebär alltid en privatisering, i viss mån också en bolagisering, av offentliga verksamheter en inskränkning i den medborgerliga insynen och en inskränkning allmänt i de medborgerliga frioch rättigheternas sfär. Den minskar med andra ord friheten i samhället ur medborgerlig synvinkel. Efter dessa allmänna reflexioner skall jag gå in på några av de områden som berörs i propositionen. Jag kan delvis hålla med Bertil Fiskesjö om att det finns många avsnitt som är alltför obestämt och svävande uttryckta och där en fortsatt penetrering är absolut nödvändig. Jag skall omedelbart beröra några av dem som från vår synpunkt i vpk kanske är speciellt intressanta; det finns många andra. När man talar om styrbarhet i den offentliga sfären finns det i propositio nens inledande delar resonemang om exempelvis frikommuner, specialdestinerade statsbidrag och brukarinflytande. Det där är, menar vi, rätt komplicerade frågor som borde ha fått en mer djupgående behandling och som behöver en mer djupgående diskussion fortsättningsvis. Vi kan mycket väl ställa oss bakom en hel del av tankarna bakom frikommunsförsöken, men vi 13 Prot.

Det finns många gånger all anledning att hålla fast vid att staten, centralregeringen och riksdagen, skall ha ordentliga och effektiva instrument för att garantera att kommunerna uppfyller sina skyldigheter, så som det är lagstiftarnas avsikt att de skall göra. Vi är skeptiska mot en fortskridande federalisering. Det skulle vara intressant att höra civilministern något utveckla de mer djupgående tankarna bakom detta, hur långt man tänker gå och vilka de egentliga avsikterna är. I och för sig finns det ur den lokala demokratins synvinkel många tilltalande drag i detta tänkesätt och dessa principer. Jag vill i anslutning till detta säga att vpk är motståndare till att man skulle avskaffa eller uppluckra specialdestinerade statsbidrag, eftersom vi ser dem som viktiga styrinstrument för att garantera likvärdighet i exempelvis social service från kommun till kommun. Även frågan om brukarinflytande är intressant och litet motsägelsefull. Det är klart att också det är en tilltalande tanke. I princip är det naturligtvis riktigt att brukarna på ett annat sätt än vad som hittills har varit fallet skall komma in. Aktiviteten ute bland människorna, bland dem som är brukare av offentliga tjänster har ju stigit, och detta att folks medborgerliga intresse ökar skall man naturligtvis hälsa med tillfredsställelse.

De måste alltså ha sina företrädare och kunna garanteras att också de på ett eller annat sätt blir hörda om det inte skall bli en obalans i systemet. Därefter skall jag något kommentera begränsningsregeln och frågan om politiseringen av förvaltningen. Jag tycker att det borgerliga sättet att resonera här är mycket egendomligt. Det är 1800-talsmässigt. I det här landet har det aldrig funnits en opolitisk förvaltning. Ingen offentlig förvaltning kan vara opolitisk. All samhällelig styrning är egentligen politisk — frågan är bara på vilket sätt den skall vara politisk. Vi menar att riksdagen och lagstiftarna måste vara suveräna även när de anger riktlinjer för praxis. Detta är ingenting man skall överlämna åt enskilda myndigheter, utan här kan man allt efter lämplighet styra ganska långt. Inom dessa riktlinjer, i de enskilda ställningstagandena och de enskilda rättsfallen, skall det självfallet råda suveränitet för förvaltningen, rättsväsendet osv. Därför måste naturligtvis en god förvaltningstjänsteman alltid utses med utgångspunkt i att vederbörande har den förmågan till distans från sitt eget personliga tyckande och sina egna personliga värderingar så att vederbörande inom den ram som är politiskt given opartiskt och med oväld utövar sina funktioner. 14 Tron att man genom att ge förvaltningen stora befogenheter och minska de demokratiska politiska instansernas inflytande får en mer opolitisk förvalt — Prot. 1986/87:122 ning är rena myten. Vad man får är en lika politisk förvaltning; det är bara det 13 maj 1987 att den blir mera konservativ, mera traditionell. Vi skall inte glömma att upphovet till tanken på den s.k. opolitiska förvaltningen ligger i den tid som var före det parlamentariska styrelseskicket och före det demokratiska genombrottet, och den baserar sig egentligen på ämbetsmannaaristokratins gamla önskan att slippa bli alltför mycket styrd från riksdagen och av den av kungamakten personifierade centralmakten. Det är där denna myt om den s.k. opolitiska förvaltningen har sitt ursprung. Konservativa ämbetsmän har alltid älskat att framställa sig själva som opolitiska, men så har det naturligtvis inte varit i verkligheten. Vi säger tvärtom, att just när landet har ett väl förankrat parlamentariskt styrelseskick — hela den parlamentariska tanken är en väsentlig del av statsskicket och de sociala tankesätten — så är det all anledning att låta denna tanke slå igenom just i styrningsprinciperna för förvaltningen. Vi är alltså för ett så konsekvent parlamentariskt inflytande över förvaltningarnas ledningsfunktioner som det är möjligt och rimligt att ha. Detta för oss in på frågan om lekmannastyrelser. Vi har uttryckt sympati för tanken om en förhållandevis konsekvent parlamentarisk representation. Just genom denna lokala parlamentariska representation i de olika förvaltningarnas styrelse utövar riksdagen, den centrala parlamentariska makten, den styrning som är nödvändig. Det är så att säga där de aktiva politikerna, de som är förtroendevalda och har fått det demokratiska ansvaret av medborgarna, skall granska beslut och delta i övergripande beslut, och det är där de nödvändiga, nyttiga och sunda begränsningarna av chefernas och ämbetsmännens envälde skall bestämmas. För att gå över till ett annat problem, som också har stor plats i propositionen, nämligen frågan om effektiviseringen, är det också där, sett utifrån arbetarrörelsens utgångspunkt, en del viktiga tankegångar som förtjänar att understryka. Effektivitetsargumenten förvandlas nämligen i den borgerliga propagandan ofta till argument för privatisering eller bolagisering. Där är det framför allt fyra punkter man bör erinra om när man nu tar upp det i och för sig viktiga problemet med effektivisering av den statliga förvaltningen. Det första man bör påminna om är att man inte till statlig förvaltning, eller till offentliga verksamheter och service över huvud taget, kan överföra den typ av resultatmätning och finansiella kriterier som är regel i det privata näringslivet, där man utgår från kommersiella värderingar och målsättningar. Det fungerar över huvud taget inte, bl.a. därför att man i offentlig förvaltning och offentlig service rör sig så mycket med kvalitativa ting, som inte kan mätas på det konventionella sättet, med hjälp av finansiella och kvantitativa mätinstrument. Kvalitetsaspekten är det andra argumentet mot ett konventionellt privatistiskt effektivitetskriterium. Det tredje argumentet baserar sig på det förhållandet att när det gäller offentliga verksamheter kan deras effektivitet inte mätas eller ses utifrån en isolerad blick på själva verksamheten som sådan, med en inre analys. Vad som är effektivt i en statlig verksamhet är inte så mycket vad som sker inom 15 förvaltningen, även om det självfallet spelar sin viktiga roll, utan effektiviteten gör sig ofta gällande i den del av samhället som ligger utanför förvaltningen, som förvaltningen servar på olika sätt eller övar annan påverkan på. De externa effekterna är genomsnittligt sett av större betydelse i offentliga verksamheter än i privatkommersiella verksamheter. Det är via studium av dessa externa effekter som man på ett någorlunda vettigt sätt kan mäta en förvaltnings eller en serviceinstitutions effektivitet, och det är någonting helt annat än vad som gäller på den privatkommersiella sektorn. För det fjärde måste effektivitetsmätningen ske på mycket olika sätt inom olika typer av förvaltningar och andra statliga verksamheter, därför att förhållandena är olika. Staten har en mer mångsidig verksamhet än man har i den privatkommersiella sfären. Situationen är olika från fält till fält. Om jag så går över en smula till vad vpk anser om den inre organisationen, vill jag säga att vi är skeptiska till att öka förvaltningarnas självständighet på det sättet att man ökar chefsmakten, och det av flera skäl. Först och främst gillar vi inte en sådan maktkoncentration till enstaka personer. Det är bl.a. därför vi inte vill ha den ordningen att högste chefen i en förvaltning skall kunna utse sina närmast underställda chefer. Vi anser att dessa bör ha en självständigare ställning och utgöra en viss motvikt till chefen och kunna arbeta mera kollegialt, så att säga. Detta fordrar att de utnämns av en utomstående instans, i det här fallet regeringen. Vidare menar vi att en viktig del i reformerna och effektiviseringen av den statliga förvaltningen ligger i att man mobiliserar de breda skikten av anställda. Detta fordrar i sin tur en mer demokratisk ledningsfilosofi än vad som är förenlig med den konsekventa enrådighetsprincipen och en förstärkt chefsmakt. Det där med den förstärkta chefsmakten är för övrigt också en myt, som verkar hämtad från de stora jätteföretagen, där man talar mycket om det personliga ledarskapet osv. Men det finns en annan typ av ledarskap, det demokratiska, och vi menar att statsförvaltningen har all anledning att dra växlar på den många gånger outnyttjade kapacitet och begåvning som finns hos de breda skikten anställda och att man med en mer demokratisk chefsoch ledningsfilosofi lättare åstadkommer en sådan mobilisering. Vi menar också att man inte skall ge cheferna för stor makt, av den anledningen att de inte bör ha frihet att möblera om i exempelvis kompetensfördelning och ärendefördelning inom förvaltningen, utan där skall, precis som i ett välordnat storföretag, råda en relativt strikt och fast kompetensfördelning. En verkschef skall inte kunna spela ut olika avdelningar eller underställda tjänstemän mot varandra genom att utnyttja sina stora befogenheter att manipulera, utan han skall följa den kompetensfördelning som är föreskriven av statsmakterna. När det gäller affärsverken behöver jag inte här upprepa att vi är skeptiska motståndare till bolagisering — vi har fört fram våra argument i många sammanhang. Sist och slutligen skall jag bara beröra en sak, som, typiskt nog, de borgerliga talarna inte har berört, nämligen det problem som har uppstått till följd av de strukturella förändringar som regeringen har företagit eller ämnar företa när det gäller en del statliga verksamheter och de fackliga organisatoriska effekterna av detta. Vi vill uppmana regeringen att inte företa en sådan typ av förändringar som gör att man rubbar de anställdas rättsliga situation eller förhandlingsposition eller skapar fackliga problem —t.ex. genom att i onödan byta arbetsgivarorganisation. Vidare anser vi inte att det är särskilt gynnsamt om detta i sin tur skall skapa gränsdragningskonflikter mellan olika fackliga organisationer. Vi tar upp det här problemet av den speciella anledningen att vi ser en viktig del av reformerna inom den statliga förvaltningen just som en fråga om mobilisering av de anställdas entusiasm, kunnande, utveckling, skolning osv. Då måste man ha goda relationer och inte i onödan skapa tvister som man annars genom ett klokt handlande nog skulle kunna undvika. Med dessa synpunkter, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationerna 3, 6, 7, 10, 17, 20, 22, 27, 29 och 30.
Herr talman! Bara ett par ord med anledning av Jörn Svenssons anförande. Han framförde i början av sitt anförande anklagelser, som tydligen skulle vara riktade mot tidigare talare här. De inkluderar således även mig. Vi skulle ha ett slags naiv syn när det gäller ämbetsvärldens politiska beslutsfattande genom tiderna. Jag tror i varje fall att det inte gäller mig. Men samtidigt landade Jörn Svensson på en ståndpunkt som i stort sett bekräftar vad jag tidigare har sagt, nämligen att vi måste se till att regelsystemet och ordningen för ordergivning är sådana att det politiska ställningstagandet i förvaltningsmyndigheterna minskar. Det är ju syftet med den kritik som vi har riktat mot ramlagstiftningen t.ex. Nu kan ju den här diskussionen influeras av att man definierar ”politisk” på olika sätt. Men jag skall inte gå in på den frågan. Rent allmänt är det ju dock klart att ju vidare lagstiftningen är, desto större blir utrymmet för förvaltningsmyndigheterna när det gäller att fatta i varje fall skönsmässiga beslut. Sedan något om ordergivningen genom det parlamentariska systemet. Det är klart att makten skall ligga hos riksdagen. Det har jag hävdat många gånger. Men då måste vi också leva upp till det genom att stifta lagar, som verkligen innebär att riksdagen styr genom lagstiftningen och vidare i nästa led. Poängen med det som jag har sagt är att styrningen skall ske genom normer som är kontrollerbara, som kan granskas och som kan ge en rättslig grund. Styrningen skall således inte ske genom direktorder, vilket ju är en önskan som lyser igenom i propositionen.

Herr talman! Jag vände mig inte specifikt till Bertil Fiskesjö i mitt inlägg. Vad jag polemiserade mot var det allmänna synsätt som är väldigt vanligt i mycken borgerlig statsrättslig argumentation. Man delar alltså upp den offentliga makten i en politisk del och en s.k. opolitisk del. Sedan tror man att den opolitiska delen är präglad av någon sorts gudomligt ideal som svävar ovanför de samhälleliga realiteterna. Det finns inga som helst värderingar i detta. Men det kan det mycket väl finnas — och sådana finns också. Vad jag förespråkar är alltså, naturligtvis, — och på den punkten är vi självfallet överens — att någon sorts politiskt godtycke inte får styra enskilda beslut. Det måste man i högsta grad slå vakt om, och i det ligger naturligtvis logiken att man måste vara skeptisk och försiktig när det gäller tendensen till ramlagstiftning. Vad jag hävdade är således att man generellt sett när det gäller de övergripande riktlinjerna, utformningen av riktlinjerna för tillämpningen, borde ha en mera politiserad förvaltning — i den meningen att dessa riktlinjer skall ankomma på det parlamentariska inflytandet, inkl. de olika parlamentariskt sammansatta lekmannastyrelserna ute i förvaltningar och affärsverk. Men inom dessa ramar skall den strikta ovälden naturligtvis råda i de enskilda fallen. Man skall givetvis handla i riktlinjernas anda, och dessa skall vara politiskt styrda. Men beträffande tillämpningen i de enskilda fallen skall man självfallet inte öva mannamån.

Herr talman! Jag skall något kommentera denna debatt. Av tidsskäl kan jag inte gå igenom hela betänkandet, som ju är mycket omfattande. I varje fall utgår man från ett mycket omfattande material. Det rör sig ju inte bara om den s.k. verksledningspropositionen, utan det handlar också om en rad motioner, vilka vi också har tagit upp. Betänkandet kan även ses som resultatet av ett lagarbete, därför att det i stor utsträckning bygger på de yttranden som har inkommit från finans-, lag-, trafik-, näringsoch arbetsmarknadsutskotten. Dessutom har vi berört ett avsnitt i budgetpropositionen, som gäller regelförenkling och delegering hos de statliga myndigheterna. Jag börjar med att yrka bifall till utskottets hemställan i samtliga delar. Det finns här ett mycket stort antal reservationer. Men jag har den bestämda uppfattningen att man, när man väl har erfarenheter av det här riksdagsbeslutet, kommer att finna att det ändå har skapats en modell för hanteringen av ledningen av den statliga förvaltningen, som kommer att vara användbar för regeringar av olika partikulör. Huvuduppgiften har varit — och det ligger i alla partiers intresse som verkar inom vårt folkstyre — att förstärka riksdagens och regeringens förmåga att följa upp de statliga myndigheternas arbete. Därvid har man att säkerställa att verksamhetens inriktning stämmer överens med politiskt uttalade riktlinjer och prioriteringar. Vidare gäller att tillräcklig kontroll vinnes för att inom medgivna ekonomiska ramar kunna uppnå målet för verksamheten. Det var konstitutionsutskottet som tog initiativ till det beredningsarbete som har lett fram till det utskottsbetänkande som i dag behandlas. Så började arbetet med förvaltningsutredningen, vars ordförande Daniel Tarschys står på talarlistan i dagens debatt. Sedan fullföljdes arbetet i verksledningskommittén, där jag själv hade glädjen att vara med. Slutligen har civilminister Holmberg —- och det vill jag gärna ge honom ett erkännande för — lagt sig vinn om att ge oppositionen insyn under arbetet med propositionen. Därför skulle jag sammanfattningsvis vilja säga att verket, nu när hela frågan föreligger för avgörande, har blivit ganska gott. Enigheten i många av de stora frågorna är större än de 30 särredovisade ståndpunkterna i reservationerna ger ett intryck av. I den här debatten kan man nog bortse från delar av Gunnar Hökmarks anförande, som mera var en politisk pamflett. Om centerpartiet kan jag säga — Prot. 1986/87:122 att jag hos det partiet har noterat olika grader av entusiasm i detta 13 maj 1987 sammanhang. Det började med Karl Boo, som efterlyste utredningar. Det fortsatte med Anders Dahlgren, som stod bakom verksledningskommitténs förslag i dess helhet. Sedan har vi Bertil Fiskesjö, som i stora delar väl gillar arbetet men som litet filosofiskt reserverar sig på olika punkter. Jag går därmed in på dagens debatt. Gunnar Hökmark inledde med en litania över den svällande statliga förvaltningen. Jag anser att debatten om den offentliga sektorns storlek måste föras i andra sammanhang. Det viktigaste är — oberoende av hur stor den är — att det demokratiska folkstyret tar ett ansvar för att myndigheternas verksamhet fungerar väl. Jag vill säga till Gunnar Hökmark att jag minns att den meningen med kraft hävdades av en person som står bakom verksledningsutredningens betänkande, nämligen Per Lindberg, som har haft sin verksamhet inom det privata näringslivet. Han förstod detta och ansåg att det var viktigt att skapa bra instrument för denna verksamhet. Han ogillade säkert att den har blivit så stor, men han tyckte ändå inte att det var fel att skapa ordentliga styrinstrument. Genom det riksdagsbeslut som vi i dag fattar ändras inte gränserna mellan offentlig och privat sektor. I detta hänseende är förslaget neutralt. Det syftar däremot till att öka de folkvalda organens möjligheter att leda förvaltningen. Där vill jag helt instämma i de principiella resonemang som nyss har framförts av Jörn Svensson. Folkstyrets organ skall därvid också kontrollera att myndigheterna inte överskrider den gräns för den offentliga makten som har dragits upp genom politiska beslut — det vill jag erinra Gunnar Hökmark om. För konstitutionsutskottets del har det varit lätt att ställa sig bakom den analys av de konstitutionella frågorna som görs i propositionen. Den har nämligen starkt stöd, dels av förvaltningsutredningen i dess analyser, dels av de remissinstanser som uttalade sig efter den utredningen — både juridiska och statsvetenskapliga instanser. Gunnar Hökmark har sannerligen inte mycket att bygga sin kritik på. Analysen har dessutom stöd av den beredning som har skett under utformningen av propositionen. Det är rena stolligheterna, när Gunnar Hökmark här påstår att vi genom detta beslut skulle omtolka regeringsformen. Kritiken får väl hans partikollega Knut Billing ta åt sig, eftersom han också står bakom den konstitutionella analys som finns i verksledningskommitténs betänkande. Spara därför valtalen för moderatera auditorier, men vantolka inte det förslag som har lagts fram i propositionen! Margitta Edgrens bedömning var så mycket bättre. Hon påpekade att redovisningen av de konstitutionella frågorna innebar ett betyg på att analysen har gjorts på ett mycket insiktsfullt sätt. Jag vill gärna instämma i det yttrandet. Det finns inget fog för de farhågor som uttalas i den moderata reservationen om att förvaltningsmyndigheterna på något sätt skulle kränkas i sin självständiga roll, exempelvis vid myndighetsutövning. Jag finner inte heller att centern och moderaterna har fog för sin oro när det gäller vad som sägs i propositionen om de informella kontakterna mellan regeringskansliet och myndigheterna. Här står folkpartiet, socialdemokraterna och vpk på säker 19 grund. Det är ingalunda på det sättet, som Bertil Fiskesjö sökte göra gällande, att staketet mellan regeringsbeslut och myndighetsavgöranden har rivits upp. Utskottet understryker att oavsett om informationsutbyte har ägt rum bär myndigheterna det fulla och slutliga ansvaret för besluten i de enskilda fallen. Jag vill också gå in på det som Margitta Edgren tog upp, nämligen den begäran som folkpartiet har gjort i en motion om en översyn av spörsmålsinstitutet i riksdagen mot bakgrund av den tolkning av 11 kap. 7§ regeringsformen som görs i propositionen och som utskottet ställer sig bakom. Vi kommer inom den arbetsgrupp som arbetar inom konstitutionsutskottet, där alla politiska partier är representerade och även kammarkansliet finns med, att allvarligt ta upp den frågan och så snabbt som möjligt direkt genom utskottet lämna förslag till riksdagen. Så några ord om ramlagstiftningen. Denna fråga tas upp nästa onsdag, då riksdagen behandlar granskningsbetänkandet. Jag vill peka på att utskottet vid flera tillfällen i sin granskning har ställt krav till regeringen om att få en förteckning över normgivningsbemyndiganden i lag. Den förteckningen har vi nu fått, och den kan användas av alla utskott som vill göra kontroller av föreskrifter inom ett visst rättsområde. Konstitutionsutskottet kommer att ha hjälp av registret när utskottet gör kontroller av utvecklingen på normgivningsområdet. Jag vill i detta sammanhang erinra om att utskottet i det betänkande som i dag behandlas konstaterar att riksdagens och regeringens kontroll av normgivningen är ett försummat område. Det är angeläget att statsmakterna bättre följer upp de materiella, ekonomiska och administrativa effekterna av beslutade föreskrifter. Här ”flaggar” utskottet för att riksdagens alla utskott måste spela en mera aktiv roll i detta arbete. Vid uppföljningen av föreskrifternas ekonomiska konsekvenser bör också samarbete ske med riksdagens revisorer. Jag vill gärna kommentera folkpartiets synpunkter på att riksdagen borde ta på sig större granskningsuppgifter. Jag kan också hänvisa till en intressant ledarartikel i Dagens Nyheter kring dessa frågor. Här är det inte bara konstitutionsutskottet som bör aktivera sig, utan det är också viktigt att man kommer i gång på andra håll. Folkstyrelsekommittén har lagt fram förslag som skulle kunna effektivisera riksdagens arbete. Finansoch skatteutskotten skulle enligt förslaget kunna slås samman till ett utskott. Vidare skulle budgetbehandlingen i de olika fackutskotten kunna tidigareläggas, så att såväl regeringen som finansutskottet fick en reell möjlighet att under april och maj summera och korrigera tidigare riksdagsbeslut med hänsyn till den ekonomiska politiken. Jag tror faktiskt att det behövs en förstärkt finanskontroll, inte minst med tanke på de senaste långa perioderna med minoritetsregeringar — det tycks nu vara en minoritetsparlamentarismens period. Riksdagens revisorers ställning har stärkts under senare år. Behovet av samarbete mellan utskotten och revisorerna kan också öka om folkstyrelsekommitténs förslag om fördjupad budgetprövning i riksdagen vart tredje år genomförs. Det kan bli aktuellt med en översyn av riksdagsrevisorernas organisation, resurser och samverkan. Beträffande riksrevisionsverkets ställning, som Bertil Fiskesjö var inne på — Prot. 1986/87:122 och där han och jag har samma uppfattning, har tidigare förts en något 13 maj 1987 förvirrad debatt. Jag har svårt att förstå invändningarna emot att regeringen får möjlighet att använda riksrevisionsverket för särskilda granskningsuppdrag. Det ligger ju i linje med intentionerna att stärka ledningen av den statliga förvaltningen och att regeringen bättre skall utnyttja sina stabsorgan. Men samtidigt kan det inte nog starkt understrykas att verket bör bibehålla sina möjligheter att självständigt ta initiativ till och genomföra egna undersökningar. Jag läste häromdagen i Dagens Nyheter att den nya chefen Ingemar Mundebo var väl införstådd med båda dessa uppgifter. I fråga om chefsförsörjningen i statsförvaltningen och förflyttningsskyldigheten för verkschefer hänvisar jag till betänkandets motiveringar. Jag blir något utförligare beträffande lekmannastyrelserna och deras uppgifter. Här skrev på sin tid verksledningskommittén ihop sig om en kompromiss, som innehöll förslag till försöksverksamhet dels med s.k enrådighetsverk i vissa myndigheter, dels med lekmannastyrelser i andra. Avsikten med utredningsuppdraget var att man skulle komma fram till mer preciserade regler för styrelsernas och verkschefernas befogenheter. Jag vill gärna medge, Bertil Fiskesjö och Jörn Svensson, att det som har uppnåtts bara är en viss ökad klarhet. Jag måste medge att resultatet av bemödandena kunde ha präglats av större tydlighet. Det avgörande är ändå för utskottsmajoriteten att lekmännen får en roll inom myndigheterna som är meningsfull både för dem själva och för myndigheten. Jag betvivlar liksom Bertil Fiskesjö starkt att det blir fallet om denna roll inskränks till att vara rådgivande eller granskande såsom moderaterna och folkpartiet föreslår. Delaktighet i beslutsfattandet är en förutsättning för lekmännens engagemang för uppgiften. Det är också en garanti för att lekmännen bereds insyn i verksamheten av en sådan omfattning att uppdraget kan fullgöras på ett tillfredsställande sätt. Jag är litet förvånad över att Gunnar Hökmark så entusiastiskt talar för systemet med enrådiga myndighetschefer. Det stärker ju regeringens möjligheter att centralstyra myndigheterna! Ett starkt lekmannainflytande däremot är ett värn för myndigheternas självständighet inom de ramar som I har givits genom politiska beslut. Jag vill också säga något om att inflytande för personalföreträdarna i lekmannastyrelserna minskar genom detta förslag. De skall ha närvarooch yttranderätt men ingen beslutsrätt. Jag tycker inte att det innebär att den politiska demokratin träds för när. Låt mig sammanfattningsvis säga när det gäller lekmannastyrelserna att allt som där föreslås kanske inte är så logiskt, men vi slår vakt om en bra svensk modell. Den modellen innebär att företrädare för de politiska partierna får vara med i arbetet med beredning av ärendena. Vi har det unika svenska systemet med den noggranna utskottsbehandlingen och vi har dessutom en möjlighet att delta i styrelserna i förvaltningen. Jag tror att detta mycket väl kan genomföras med respekt för det inflytande man har i olika sammanhang. Jag tror inte att en person som sitter i en verksledningsstyrelse agerar som om han sitter i ett utskott, men han kan genom sin insyn få informationer som gör att han sätter i gång den demokratiska processen. Jag skallinte bli mer långrandig, men jag tror att talmannen förlåter mig att jag måste bemöta de tidigare inläggen och därför något överskrider den anmälda tiden. Låt mig bara beröra ett par punkter som har diskuterats. Vi har avstyrkt förslaget att bemyndiga regeringen att besluta i frågor som rör dels affärsverkskoncernernas organisation, dels affärsverkens förvärv, bildande, avyttring, ombildning och nedläggning av aktiebolag. Vi anser liksom näringsutskottet att bemyndigandet är väl vittgående. Liksom hittills bör bemyndiganden till regeringen i organisationsfrågor och bolagsfrågor avse särskilt affärsverk och innehålla beloppsgränser eller andra restriktioner. Förslag om sådant bemyndigande kan naturligtvis som hittills behandlas i positiv anda. De kan också utformas generellt inom exempelvis vissa beloppsgränser, men större ombildningar bör vara föremål för riksdagens granskning. Jag vill slutligen göra en kommentar till vad som sägs om affärsverken och deras dotterbolag. Där bygger vårt betänkande från konstitutionell synpunkt på den bedömningen att vi anser att det är nödvändigt med klara ansvarsförhållanden. Ett affärsverk och dess bolag bör behandlas som en sammanhållen grupp av företagsenheter, en affärskoncern. Vi har från konstitutionsutskottet tidigare, exempelvis i granskningsärendet gällande domänverket, funnit hur olyckligt det var när vi mötte domänverkets styrelseordförande, som inte kände till något alls om verkets underlydande bolags Italienaffärer. Klara ansvarsregler är bra här och i folkstyrelsens intresse.

Herr talman! Detta är en viktig och mycket seriös debatt och förtjänar kanske därför några andra uttryck än okvädingsord typ stolligheter och pamfletter. Jag tycker att utskottets ordförande Olle Svensson med sin erfarenhet borde vara den av oss som känner sig mer begränsad på grund av sin erfarenhet än jag eventuellt skulle kunna göra. Det faktum att det har funnits tidigare utredningar på detta område, Olle Svensson, gör ju inte att vi inte här i riksdagen skulle kunna debattera olika saker. Debatten handlar just om att makten skall ligga i riksdagen och att det inte skall vara så att beslut är fattade på förhand. Det skall vara vars och ens rättighet att tycka fritt, och vi skall inte behöva bindas upp av eventuella tidigare ställningstaganden. Om Olle Svensson inte hade varit så upprörd som han blev när han förpassade både sig och mig till valmöten, skulle han nog ha hört att jag egentligen inte talade om den offentliga sektorns tillväxt som sådan. Jag ville peka på att synen som socialdemokraterna har på den offentiga sektorn är annorlunda än den som vi moderater har. Från socialdemokratisk synpunkt är det ett önskemål att öka den offentliga sektorns kontroll över olika delar av samhället. Den skillnaden i synsätt leder också till en skillnad i synen på hur den offentliga förvaltningen skall fungera. Det är inte konstigt, utan det är tvärtom någonting som måste ligga till grund för den här typen av Prot. 1986/87:122 diskussion. 13 maj 1987 Herr talman! När det gäller frågan om tolkning av grundlagen står det faktiskt på s. 24 i propositionen: ”Regeringsformens bestämmelser ger regeringen utrymme för en starkare styrning av förvaltningsmyndigheterna under regeringen än som hittills skett.” Visst är det en ny tolkning, inte minst eftersom den bryter mot den tradition som vi har haft i Sverige när det gäller myndigheternas självständighet. Detta är också någonting som andra uppmärksammar. Uppsala universitets juridiska fakultets styrelse skriver: ”Frånvaro av ministerstyrelse, legalitetsprincipen enligt 1 kap. 1 § regeringsformen och förbudet mot inblandning i myndighetsutövning och lagtillämpning 11 kap. 7 § regeringsformen är härvidlag relevanta faktorer. Att förbudet mot direktiv till förvaltningsmyndigheterna är begränsat till handläggning av ärenden och sålunda inte avser faktiskt handlande rubbar inte betydelsen av den i 11 kap. 7 § regeringsformen fastslagna ramen.” Det är möjligt att Olle Svensson anser att även detta är stolligheter, men det är likväl sant att vi här står inför ett nytt sätt att tillämpa denna del av regeringsformen. De informella kontakter som föreslås öppnar en kanal för påverkan på myndigheterna som tidigare inte funnits, och kommerskollegium påpekar bl.a. att det innebär att man försvårar offentlighetsprincipen. Det drabbar, Olle Svensson, ytterst folkmakten — både medborgarnas möjlighet till insyn och riksdagens förmåga att följa beslutsfattandet.

Herr talman! Olle Svensson använde en del nedlåtande uttryck i sitt anförande. Det mot mig mest nedlåtande var att jag skulle ha varit filosofisk. Man kan naturligtvis ta det som klander, man kan också ta det som beröm, men med hänsyn till hur begreppet används bland maktens praktiker får jag väl ta det som hårt klander. I mitt anförande tog jag upp några som jag tycker principiellt intressanta frågor till belysning och angav mina synpunkter. Jag pekade på de uppenbara oklarheter och ofullständigheter som finns i propositionen — det går inte att komma ifrån att det finns sådana — och jag berörde det som är konstitutionellt tvivelaktigt. För att hänga kvar ett slag vid det senare är det alldeles uppenbart att majoriteten ger grundlagsbestämmelserna en annan tolkning än den som varit vanlig. Enligt gammal god sed i vårt land brukar man inte ändra lagbestämmelsers innehåll genom motivuttalanden. Det är möjligen filosofiskt att påpeka sådant, men det kan inte vara någon särskilt klandervärd filosofi i sammanhang när vi behandlar principiellt viktiga ting. Olle Svensson blir ju lätt känslosam i sådana här sammanhang. Nu är det folket som skall få bättre möjligheter att kontrollera förvaltningen menade han, och han tog med riksdagen i svepet. Jag skulle vilja fråga Olle Svensson: På vilket sätt ökar det beslut som vi nu går att fatta riksdagens kontroll av förvaltningen? På vilket sätt? Propositionen syftar ju till att förbättra regeringens styrning av förvaltningen, inte riksdagens. Detta står det ingenting om, i varje fall anvisas inga vägar för det. 23 Så tycker jag att Olle Svensson får bestämma sig. Är det så att propositionen syftar till att öka regeringens möjligheter att styra förvaltningen, eller är det inte så? I första delen av Olle Svenssons anförande lät det helt klart: Nu äntligen skulle demokratiska organ, dvs. regeringen, kunna styra förvaltningen kraftfullt. Men i polemik mot mig i slutdelen av sitt anförande tog Olle Svensson tillbaka alltihop — det skall vara som förut hela vägen. Det gäller för Olle Svensson att bestämma sig och i repliken ange vad som verkligen är syftet med propositionen. Att en sådan diskussion kan uppkomma visar också på de uppenbara svagheterna i propositionen som sådan.
Herr talman! Olle Svensson sade i en del av sitt anförande att gränserna inte hade ändrats. Jag vill mena att det också gäller innehållet, och det var väl ändå det som allt utredande, allt sammanträdande och allt skrivande syftade till. Efter den insiktsfulla analys, som vi enligt vad Olle Svensson säger tydligen är överens om, hade man kunnat förvänta sig att den oklara rollfördelning som finns i dag skulle bli undanröjd. Men det blir den inte. Vi menar att tiden nu är mogen för en mer genomgripande reform för att klara ut vilken uppgift styrelserna skall ha. Daniel Tarschys kommer att ge folkpartiets syn på detta i sitt anförande. Så till lekmännens uppgifter. Vad kan vara mera meningsfullt för en lekman, som oftast är riksdagsledamot, än att granska hur beslut fungerar i praktiken, hur målen nås, hur resurser används, än att granska författningar och att känna av myndighetsutövandets effekter ute bland allmänheten! Det är väl en verklig uppgift för en lekman.

Herr talman! Som jag fattar det är Olle Svensson överens med vpk om förstärkandet av det parlamentariska inflytandet i statsförvaltningen i allmänhet. Men jag vill gärna be honom att om han har tillfälle något kommentera det som jag ser som en inre motsättning i den socialdemokratiskaståndpunkten, nämligen att man samtidigt förordar vad som i praktiken är en ökning av chefstjänstemännens eller chefernas rörelsefrihet och deras möjlighet att agera. Jag kan förstå det om man enbart menar i förhållande till den centrala förvaltningen, men det finns här ett problem. Om det skall fungera bra demokratiskt förutsätter det att man har en stark och verksam lekmannastyrelse. Och nog märker vi, om vi ser på verksamheten ute i förvaltningarna, att cheferna inte alltid har någon större veneration för sina lekmannastyrelser. De vill helst undvika att sammankalla dem eller sammankallar dem så litet som möjligt. Vi är, som jag sade, bestämda anhängare av den parlamentariska principen. Det innefattar också att cheferna skall samverka på ett bättre sätt och i en demokratisk anda med lekmannastyrelserna och att lekmannastyrelserna skall vara ansvariga för vissa övergripande och större beslut och även över huvud taget ha en så livlig kontakt med den administrativa ledningen som möjligt. Vi är motståndare, som jag redan har sagt, till korporativa representationsprinciper i sådana sammanhang. Vi påpekar som ett exempel i vår motion att det är fel när verksamhetsföreträdare för åkeribranschen sitter i vägverkets styrelse. Det är en typ av intresserepresentation som viinte — Prot. 1986/87:122 uppfattar som sund. När man har en politisk parlamentarisk representationi 13 maj 1987 en lekmannastyrelse får man dessutom normalt in en betydligt högre procent kvinnor. I varje fall kan man förutse att det är betydligt lättare att rekrytera kvinnor till den sortens funktioner. Däremot skall man kanske vara försiktig med att sopa ut de anställdas företrädare. Det får inte bli så att lekmannastyrelsens representanter, som då ensamma skall ha beslutanderätt och beslutandefunktion, vid sammanträdena bara möter företrädare för verksledningen och för de högre tjänstemannakategorierna. Det kan vara nog så viktigt för dem att höra synpunkter också från den breda kategorin anställda, som annars inte kommer till tals. Därför skall man inte kasta ut barnet med badvattnet i det fallet. Som jag sade tidigare noterar jag att det här finns en mängd problem om vilka en fortsatt och kanske också mera konkret diskussion är nödvändig. Vi har diskuterat frågan på ett principiellt plan, men verkligheten ute på förvaltningarna erbjuder många exempel som är både intressanta och kontroversiella.

Herr talman! Först till Gunnar Hökmark: Jag vill hävda att det som klarats ut under det långa beredningsarbetet inte rör sig om en nytolkning av regeringsformen. Det som hänt är att man visat att regeringen har ett större handlingsutrymme än den hittills har utnyttjat i fråga om att leda förvaltningen. Till Bertil Fiskesjö, och även till Margitta Edgren och Jörn Svensson, vill jag säga att jag utgår från den demokratiska ansvarskedjan. All offentlig makt utgår från folket. Riksdagen är folkets främsta företrädare. Regeringen måste i en parlamentarisk demokrati vara tolererad av riksdagen. Jag kan alltså inte se någon motsättning mellan riksdag och regering. Då bör man arbeta så att folkets intentioner hittar fram till medborgarna via statsförvaltningen. Man skall naturligtvis också, Jörn Svensson, ha chefspersoner som är lojala mot regeringsmakten. De får gärna vara självständiga, men de skall vara lojala när det gäller verkställigheten av i riksdagen fattade beslut. Det är så jag ser på dessa frågor. Jag finner ingen som helst motsättning mellan mitt resonemang om att riksdagen skall se till vad den släpper ifrån sig av inflytande i form av bemyndiganden och det jag sade om att regeringen måste ha ett inflytande över förvaltningen.

Herr talman! Det är bra med en något lugnare debatton. Då kan vi också i lugnare former tala om vad detta egentligen innebär när det gäller styrningen av olika myndigheter från regeringskansliet. Frågan är då om det rör sig om en nytolkning eller ej. Olle Svensson kan väl i alla fall inte säga emot mig om jag säger att det är en tolkning av regeringsformen som syftar till en ändrad praxis. Det må vara att man inte gärna vill kalla det en nytolkning. Men visst är det ett sätt att tolka regeringsformen i syfte att få till stånd en ändrad 25 Prot. 1986/87:122 = praxis. Annars hade det ju varit meningslöst att över huvud taget ta upp detta 13 maj 1987 till behandling. Ta Herr talman! Bertil Fiskesjö ställde en fråga till Olle Svensson om på vilket sätt riksdagen kunde få en ökad insyn genom denna proposition. Till den frågan, som jag inte tycker fick något bra svar, skulle jag vilja addera ytterligare en fråga: På vilket sätt kommer medborgarna att få bättre möjligheter att urskilja vem som har ansvaret och kontrollera dem som fattar besluten? Genom denna förändring till att acceptera och institutionalisera informella samtal kommer man också att ta bort en stor del av kommunikationen mellan regeringskansliet och myndigheter från den typ av verksamhet som medger en insyn enligt offentlighetsprincipen. Det faktum att det ibland sker ändå ger ingen anledning till att göra detta till en regel. Herr talman! Det allvarliga med detta förslag är att det innebär ytterligare ett steg på vägen mot en politisering av den statliga förvaltningen. Och då menar jag inte en politisering i den bemärkelsen att den politiska makten har kontrollen över den statliga förvaltningen, utan att man genom andra åtgärder ser till att den styrande maktens politiska värderingar kan få genomslag utan att gå vägen via riksdagen. Det är det som gör att detta är en principiellt viktig sak. Det handlar också om riksdagens ställning. Olle Svensson accepterar civilministerns proposition alltför gesvint. Det är inte ett bra sätt att värna om riksdagens ställning.

Herr talman! Olle Svensson säger att folkets intentioner skall hitta fram. Ja, det är riktigt. Jag har ingenting att invända mot det i princip. Frågan är på vad sätt. Det är det vi diskuterar. På vad sätt skall folkviljan omsättas i praktiska förvaltningsbeslut? Det är hela den kedjan som är uppe till diskussion i detta sammanhang, och inte själva vår demokratiska och parlamentariska princip. Olle Svensson menar fortfarande att riksdagen får ökat inflytande genom denna proposition. Jag frågade på vad sätt. Nämn något sätt på vilket riksdagen får ett ökat inflytande över förvaltningen genom denna proposition! Riksdagen får inte det, så det är inte så lätt att nämna några sådana exempel. Det uttalade syftet är i stället att stärka regeringens möjligheter till direktstyrning av förvaltningen och, såvitt jag kan förstå, i enskilda beslutsärenden. Annars är allt detta rabalder meningslöst. Jag vill gärna helt allmänt säga att jag tycker att den ordning vi har haft med förhållandevis självständiga verkschefer och verksstyrelser har varit bra, även ur andra aspekter än dem jag tog upp i mitt inledningsanförande. Det har gett dem som sitter i verksstyrelser ryggrad nog att våga gå ut i den allmänna debatten och redovisa synsätt som inte alltid har fallit den sittande regeringen på läppen. Ingen kan påstå att de har överträtt sina befogenheter. Vad skall vi nu få? Skall vi få något slags tystnadens konformism? Skall vi gå miste om kunniga inlägg i den allmänna debatten i viktiga samhällsfrågor därför att verkschefer och andra i förvaltningen skall vara lojala, inte bara mot de formella beslut de har att följa utan också mot det sätt på vilket regeringen vill framställa dessa beslut? 26 Till slut upprepar jag min andra fråga: Vad är syftet med propositionen, Olle Svensson? Är det, såsom det sägs i propositionen, att öka regeringens — Prot. 1986/87:122 möjligheter till direktstyrning av förvaltningen, eller finns det inget syfte? 13 maj 1987

Herr talman! När jag tyckte mig se en motsättning i den socialdemokratisigaförvaltningen ka ståndpunkten på det område vi tidigare berörde var det kanske inte så mycket på det teoretiska planet. Det var mera med utgångspunkt i exempel på hur det kan fungera i praktiken. Visst finns det problem med hur chefer, som nu förutsätts få större självständighet, utnyttjar sin makt redan nu. Det gäller inte minst i samarbetet med lekmannarepresentanter. Vi betraktar ju lekmannainflytandet som en central punkt i det hela. Det är inte ovanligt att det från chefens sida föreligger en ganska godtycklig uppfattning om vilka ärenden man skall föra upp på ett styrelsesammanträde. Det är inte heller ovanligt att man manipulerar genom att ringa upp styrelseledamöterna en och en, i stället för att kalla till sammanträde så att de kan uppträda som en enhet med en uppfattning som de har resonerat om sinsemellan. Även i andra sammanhang förekommer att chefer så att säga trampar över de regler och gränser som finns för ärenden och kompetensfördelning. Det är därför vi är litet skeptiska till ökade chefsbefogenheter. Det förutsätter också en konsekventare demokratisk och parlamentarisk karaktär i ledningsfunktionen totalt sett. En god chef i en modern offentlig förvaltning skall ju inte betrakta lekmannastyrelsen som något sorts besvärande påhäng som han har skyldigheter emot. Han skall se den som en resurs som han skall samverka med, vars kompetens han skall försöka mobilisera och ta till vara. Det blir då inte minst betydligt roligare att vara chef, om man är rätt sorts chef.

Herr talman! Till Gunnar Hökmark vill jag säga följande. Han slog i sitt inledningsanförande ett slag för de professionella och de duktiga, som han kallade dem. Han sade att de skulle missgynnas av denna proposition. Jag har en känsla av att han spelar ut professionellt och duktigt folk mot folkstyret, som alltså skall styra denna verksamhet. Det skall ju vara folket som styr, genom sitt förnämsta organ riksdagen och genom regeringen, som i en parlamentarisk demokrati tolereras av riksdagen. Denna ansvarskedja är det som våra resonemang utgår från. Jag vill också säga till Bertil Fiskesjö att han själv har arbetat för detta i grundlagberedningen, där han har medverkat till att parlamentarismen har skrivits in i grundlagen. Om man förstärker regeringens ställning i förhållande till förvaltningen, förstärker man ju också riksdagens ställning och folkets möjligheter att påverka. Det är ju vad som händer. Jag vill gärna framhålla att konstitutionsutskottet 1974 uttalade att regeringen skall så länge den tolereras av riksdagen och inom den ram riksdagens beslut bildar kunna handla med den kraft och snabbhet som fordras i ett utvecklat samhälle som vårt. Detta är alltså meningen med reformen. I en av folkpartiets motioner heter det i år att den bärande tanken i vårt statsskick skall vara att regeringen inför riksdagen skall vara ansvarig för 2 Prot. 1986/87:122 = förvaltningen. Utan en skyldighet och en förmåga för regeringen att aktivt 13 maj 1987 leda arbetet inom statsförvaltningen brister den ansvarsoch befogenhetskedja som utgör en förutsättning både för demokratin och för parlamentarismen, står det. Detta är mina svar till Bertil Fiskesjö. Vi måste bygga ut folkstyrets möjligheter att styra förvaltningen. Och till Jörn Svensson vill jag säga att även cheferna skall vara underställda detta styre. Vi kanske får diskutera hur det i detalj skall utformas.

Herr talman! Jag har deltagit i två av de utredningar som ligger till grund för propositionen — förvaltningsutredningen och verksledningskommittén — och känner därför del i det andliga faderskapet för propositionen. Det är i stora drag en bra proposition. Den utvecklar en riktig filosofi för förhållandet mellan statsmakterna och förvaltningen. Men på några punkter är jag besviken. Det gäller först och främst behandlingen av lekmannastyrelserna och generaldirektörerna. Där är läget i dag det, att vi har ett dubbelkommando som är oklart i så måtto att man inte riktigt vet vem som har ansvaret för verket. Propositionen är i det här avsnittet oklar. Det förs inledningsvis ett klokt resonemang, där det framhålls att det här är ett problem. Föredraganden tar sats för att komma fram till en lösning, men någonstans på vägen hamnar han inte i en lösning utan i en mindre förändring som innebär att de grundläggande oklarheterna kvarstår. Det är olyckligt att så sker. Jag känner inte riktigt igen den bild som Bertil Fiskesjö ger, att styrelseledamöterna ilar ut från sammanträdena för att kasta sig in i den allmänna debatten om resp. verk. Jag tror för min del snarare att det förhållandet att man i en styrelse har varit med om att fatta ett beslut ofta hämmar ledamoten när det gäller att delta i en fri och obunden debatt om verkets aktivitet. Man känner sig medansvarig, trots att styrelseledamöterna — som alla vet — inte har så stora förutsättningar att sätta sig in i de beslut som de faktiskt skriver under på. Jag tror att det finns många problem med den konstruktion som vi har när det gäller verksstyrelsen i dag — problem som bara i ringa utsträckning lindras genom förslaget i propositionen. Får jag sedan säga några ord om den kritik som har framförts från moderaterna och centerpartisterna och som går ut på att det skulle handla om en förstärkt styrning av förvaltningen. Jag tycker att det finns en grundläggande brist i Gunnar Hökmarks resonemang när han inte vill göra skillnad mellan frågan om statens inflytande över samhället å ena sidan och regeringens inflytande över staten å den andra sidan. Gunnar Hökmark och jag kan i långa stycken vara överens om, tror jag, att vi skall ha ett samhälle där det politiska inflytandet är begränsat, där staten inte intervenerar på alltför många områden och där den offentliga sektorn inte är alltför omfattande. Så långt kan vi som sagt i många avseenden vara överens. 28 Men en helt annan fråga är: Vilket inflytande skall regering och riksdag ha över staten? Gunnar Hökmark sade själv att makten skall ligga hos Prot. 1986/87:122 riksdagen. Men makten kan inte ligga hos riksdagen, Gunnar Hökmark, om 13 maj 1987 det inte finns organ som förmedlar de beslut vi här fattar till förvaltningen och ser till att förvaltningen handlar i enlighet med dessa beslut. Då blir riksdagen maktlös. Det ideal som Gunnar Hökmark ställer upp är i praktiken den självstyrande byråkratin. Det är inget bra ideal, för har vi offentlig makt — och vi behöver ett visst mått av offentlig makt i samhället — är det viktigt att denna offentliga makt är underkastad demokratisk styrning och kontroll. Den här frågan har samband med några speciella problem som behandlas i propositionen och i debatten. Det gäller t.ex. regeringsformen 11:7, där det framgår att inget organ, inte heller regeringen, får lägga sig i hur vissa beslut skall fattas i förvaltningen. Den tolkning som propositionen ger uttryck för och som är grundad på förvaltningsutredningens och verksledningskommitténs enhälliga betänkanden — även de moderata ledamöterna och centerledamöterna står bakom ställningstagandet härvidlag — har fått ett utomordentligt starkt stöd av de remissinstanser som yttrat sig. Det är riktigt att några remissinstanser har opponerat sig, men det är enstaka ropande röster. Jag tycker det är bra att regeringen har ställt sig bakom de båda enhälliga utredningarnas tolkning. Det bidrar till att klarare etablera en grundsyn i enlighet med regeringsformens huvudtanke, att regeringen är ansvarig inför riksdagen. För att det ansvaret skall fungera måste också förvaltningen vara ansvarig inför regeringen. Om inte regeringen kan påverka förvaltningen, kan inte vi här i riksdagen utkräva ansvar av statsråden. Då får vi en ordning där statsråden står här i talarstolen och säger att det och det har jag ingen synpunkt på — det är inte mitt bord, jag kan inte ta ansvar för vad de självständiga verken gör. Men en sådan ordning vill vi inte ha. Skall vi ha en stark riksdag, skall vi ha en riksdag som förmår att utkräva ansvar av regeringen, måste vi också acceptera att regeringen har möjlighet att påverka vad som sker i förvaltningen. En annan fråga i detta sammanhang är de informella kontakterna. Jag uppfattar inte propositionen på det sättet att man önskar utvidga de informella kontakterna. Jag uppfattar den i stället så, att det handlar om att acceptera att dessa kontakter existerar. Vi har alltför länge hycklat och hymlat på denna punkt. Konstitutionsutskottet uppdagade under många år, när jag var ledamot, då och då kontakter mellan regeringskansliet och ett ämbetsverk och hade då en tendens att lägga sig på marken och börja skrika att här pågår någonting som är orimligt och okonstitutionellt och stridande mot vedertagna principer. Men alla människor vet att för att samhällsförvaltningen skall fungera är det helt enkelt nödvändigt med ett visst mått av informationsutbyte mellan folk i regeringskansliet och folk ute i verken. Det har alltid förhållit sig så. Vad som varit fel är att riksdagen låtsats som om detta inte förekom och har skrikit till så fort man uppdagat att det vid något enstaka tillfälle ägt rum. Här handlar det alltså om att erkänna realiteter och att försöka klargöra i vilken utsträckning sådana här kontakter, sådant här informationsutbyte, får förekomma och i vilken utsträckning det är stridande mot grundlagen. Jag tycker det är utomordentligt värdefullt att vi i och med framläggandet av den 29 här propositionen har fått en genomgång av problemet, till ledning både för tjänstemännen och för konstitutionsutskottet i dess framtida arbete. Ramlagstiftningen är också en fråga som tas upp i betänkandet. På den punkten måste jag erkänna att jag är missnöjd med såväl majoritetens som reservanternas skrivning. Majoriteten säger att man skall minska på ramlagstiftningen, och reservanterna säger att man skall minska mycket på denna lagstiftning. Jag undrar om konstitutionsutskottet riktigt har tänkt igenom vilka konsekvenserna av förslagen blir. Låt mig ta några ramlagar: socialtjänstlagen, som vi jobbar med i socialutskottet, högskolelagen och arbetarskyddslagen. Det är väldigt svårt att föreställa sig hur man skall kunna precisera de lagarna mycket mera än vad som nu sker. Vill verkligen Gunnar Hökmark och Bertil Fiskesjö att man skall ha en mycket mera preciserad högskolelag? Vill de att vi skall ha en mycket mera preciserad socialtjänstlag? Och om vi skulle precisera arbetarskyddslagen och föra tillbaka till riksdagen alla de beslut som nu fattas i arbetarskyddsstyrelsen, skulle vi stå upp till öronen i kemiska substanser! Det är faktiskt en omöjlighet att föra tillbaka alla de här besluten till riksdagen. Problemet är inte att befogenheterna är delegerade till lägre instanser, utan problemet är att vi inte har tillräckliga instrument för att granska den normgivning som sker på lägre nivåer. Det är därför det som Olle Svensson sade som här är av betydelse, nämligen att vi i riksdagen bör skaffa oss en bättre möjlighet att följa upp, utvärdera och granska det som regeringen och förvaltningsmyndigheterna har för sig. Jag tror att vi måste acceptera att ett inte obetydligt mått av ramlagstiftning existerar, för det är den enda praktiska möjligheten att hantera många komplicerade samhällssektorer. Vad vi måste arbeta på är att öka möjligheterna till kontroll i riksdagen av det som sker inom dessa områden och till en utvärdering av hur de befogenheter som överlåts genom ramlagstiftning har utnyttjats. Låt mig allra sist säga att jag tycker att centerpartiet har en klok reservation, som heter nr 15, där man säger att den författning som skall utarbetas om verksledningen bör ha formen av lag. Jag tror att det är riktigt. Vi har haft en allmän verksstadga hittills, men det är faktiskt inte rimligt att en norm av så stor betydelse som den som ger de allmänna ramarna för ledningsorganisationen i verken inte har karaktären av lag. Jag skulle därför vilja anbefalla kammarens ledamöter att stödja centerpartiets reservation nr 15.

Herr talman! Jag tackar Daniel Tarschys för det sista han sade här. Det var det bästa i hans anförande som helhet. I övrigt måste jag säga att jag blev besviken även på Daniel Tarschys försök att försvara propositionen. Jag förstår fuller väl statsråd, f. d. statsråd, f. d. statssekreterare, som suttit i kanslihuset, att det kliar i fingrarna. Vi får inte ut det vi vill, anser man. Vi får inte myndigheterna att besluta exakt som vi vill. Vi vill kunna smälla till dem och säga: Gör så! Gör så! Det är regeringens intentioner! Det är en naturlig önskan hos maktpersoner över huvud taget och hos personer som vill ha någonting gjort. Men vi får ju inte falla till föga för sådana känslor, utan det intressanta måste ändå vara att diskutera principerna. Jag vill än en gång understryka — precis som jag tog upp det i polemik med Olle Svensson — att jag självfallet menar att de beslut som vi fattar i riksdagen och de förordningar som regeringen i anslutning till dessa beslut utfärdar skall följas av förvaltningen. Det är inte detta det gäller, utan vad frågan gäller är i vad mån regeringen — märk väl regeringen; riksdagen är inte ett dugg inkopplad! — skall kunna ge direkta order till förvaltningen att göra så och så och så och kunna göra detta utan att det blir dokumenterat, utan att man kan se var det egentliga beslutet har fattats och utan att man kan se vem som har påverkat vem. Det måste väl ändå vara i riksdagens intresse att kunna göra dessa konstateranden. KU har lagt sig på marken och skriat, säger Daniel Tarschys. Det må ha varit på den tiden han själv var medlem i konstitutionsutskottet — jag har inget minne av detta. Vad vi från konstitutionsutskottets sida har krävt i olika sammanhang är att vi skall klart kunna ange, precis som jag har sagt tidigare, var besluten har fattats. Det tycker jag inte är något ohemult krav. Sedan vill jag säga att Daniel Tarschys var klarare än Olle Svensson. Olle Svensson har svävat litet fram och tillbaka i sitt resonemang. Dels är det stora förändringar, dels är det inga förändringar alls. För Daniel Tarschys var det mera raka rör. Det skall bli förändringar. Regeringen skall styra förvaltningen och därmed basta. Låt mig så kvittera Daniel Tarschys beröm till centerpartiet med att säga att det naturligtvis ligger en hel del i Daniel Tarschys resonemang om ramlagar. Jag sade i mitt inledningsanförande att man inte kan ta ramlagar över en kam. Det viktiga är att stoppa den nuvarande utvecklingstrenden. Vi behöver ju inte arbeta bara med ramlagar. Eller rättare sagt: Vi skall inskränka användningen av ramlagar till de områden där de absolut är nödvändiga.

Herr talman! Jag tror att det var Olle Svensson som tidigare i debatten sade att det som här föreslås kommer att vara användbart för regeringen. Jag tror att det är riktigt. Jag tror också att i den delen har Daniel Tarschys rätt i analysen att detta är ett sätt att öka regeringens möjligheter att styra över staten. Jag vill gärna ge Daniel Tarschys rätt i den distinktion som han gör, nämligen att det är frågan om dels hur mycket staten skall styra över samhället, dels hur mycket regeringen skall styra staten. Det är inte nödvändigtvis samma sak. Det är då viktigt att det finns klara, konkreta regler för hur regeringen skall styra staten. Det är viktigt av det skälet att riksdagen skall kunna kontrollera regeringen. Daniel Tarschys glömde det tredje ledet, nämligen hur riksdagen skall kunna styra staten och regeringen. Om man inte har med det ledet, blir den första distinktionen inte så meningsfull som den framstod när Daniel Tarschys framförde den. Det var inte min avsikt att polemisera mot Daniel Tarschys, utan jag ville visa att detta hänger samman. Har man ambitionen att staten skall styra över större och större del av samhället, då är det också intressant att skapa en användbarhet i sättet att styra för regeringen som gör det enklare för regeringen att styra staten. Jag menar att om riksdagen inte kan besluta och styra i de delar som den rimligtvis bör göra när det gäller den politiska utvecklingen, på grund av mångfalden och svåröverskådligheten, då är detta också en anledning till att begränsa hur långt den offentliga makten skall gå. Även om vi gör olika analyser på vägen dit, tror jag att det där finns en gemensam nämnare mellan mig och Daniel Tarschys: svårigheten att styra allt gör det viktigt ur politisk och ideologisk synpunkt men också ur konstitutionell synpunkt att se till att det finns en begränsning för den offentliga makten. Sedan vill jag säga att jag inte tror att det går att stoppa informella kontakter. Det är kanske inte heller i enskilda frågor hundraprocentigt nödvändigt, men visst är det en skillnad att nu gå över till att institutionalisera dem. Det gör att dessa kontakter givetvis kommer att öka. Det kommer också att eliminera riksdagens och konstitutionsutskottets möjligheter att granska och därmed också ha en kontroll på hur mycket som dokumenteras och hur mycket som inte dokumenteras när det gäller regeringens styrning av staten.

Herr talman! När det gäller informationsutbytet mellan regeringskansli och olika myndigheter tror jag att man skall vara litet mera försiktig än vad Daniel Tarschys är, eftersom det givetvis innebär att man utökar möjligheterna till och den generella acceptansen av ett sådan utbyte av åsikter och information. Det betyder också att det blir legitimt att obekväm information kan lämnas den vägen i stället för i dokumenterad form. Därmed minskar möjligheterna att kontrollera vad som har förevarit inte bara för konstitutionsutskottet — det håller jag helt med Daniel Tarschys om — utan också för allmänheten. Man kan också se saken från det motsatta hållet. Om motivet i dag för att institutionalisera detta med informella kontakter är att man skall uttolka otydliga lagar och informera om vad som egentligen har avsetts, då är lösningen kanske inte att man skapar ett institut för informella kontakter utan snarare att man ålägger sig kravet att stifta tydligare lagar där avsikterna framgår klarare. Jag är rädd för att en del av de förändringar som vi nu är i färd med att genomföra kommer att öka utrymmet för lagstiftning som inte är så tydlig som den borde vara. Jag är också rädd för att vi därmed är på väg att få en ansvarsfördelning som är suddig. Det låter sig säga att ett statsråd skall vara ansvarig för allt, men redan i dag, då vi har en betydligt mer begränsad ansvarsbeskrivning för olika statsråd, är det få av dem som vill ta ansvar för det som görs inom den ramen. Skall man bli ansvarig för allt, vill kanske snart ingen ta ansvaret för något.

Herr talman! Gunnar Hökmark var rädd för att man skulle göra regeringen ansvarig för allt. Låt mig säga att regeringen redan i dag är ansvarig för allt. Det är vi här i riksdagen som är litet för spaka när det gäller att ställa regeringen till ansvar, men det skall vi inte vara. Vi borde alla gå hem och läsa 1 kap. regeringsformen, för det säger mycket klart och tydligt att regeringen 33 Prot. 1986/87:122 är ansvarig inför riksdagen. Då spelar det ingen roll vilka informella eller 13 maj 1987 formella kontakter som har förekommit. Om förvaltningen fungerar illa, Tora GT oo skall vi här i riksdagen kritisera statsråden och regeringen, och regeringen skall inte få försvara sig med att det inte är dess bord, att det kan den inte påverka utan det ligger hos ett ämbetsverk som regeringen inte har någon makt över. Regeringen skall skaffa den makt den behöver för att se till att förvaltningen fungerar väl, och vi här i riksdagen skall hålla regeringen ansvarig för att den statliga sektorn fungerar som vi önskar. Annars fungerar inte demokratin, och det är därför regeringens befogenheter att styra förvaltningen är viktiga också för parlamentarismen, för riksdagens möjligheter att kontrollera staten och för folkets möjligheter att kontrollera riksdagen. I den här debatten har det ibland låtit som om det bara är genom lagar som riksdagen påverkar den offentliga sektorn, men vi skall komma ihåg att vi också har anslag och anslagsvillkor som ett viktigt styrmedel. Vi beviljar oavbrutet pengar och förknippar villkor med dessa anslag. Det är regeringens sak att se till, att de villkor som vi uppställer också uppfylls. Regeringen måste kunna vidarebefordra de här villkoren och anvisningarna till förvaltningen, och vi här i riksdagen måste kunna protestera när de villkor som vi har uppställt inte realiseras i praktiken. Herr talman! Allt detta talar för att vi skall se till, att vi har ett statsskick där det inte finns en självstyrande förvaltning, utan en förvaltning som står under riksdagens och regeringens kontroll.

Herr talman! Först några ord om formerna när den här propositionen har framarbetats. Vi har en tradition i Sverige och i riksdagen att vi skall försöka nå partipolitisk enighet omkring de demokratiska arbetsformerna. Vi skall alltså ha ideologiska skiljelinjer i fråga om politikens innehåll, men när det gäller demokratins arbetsformer skall vi försöka vara överens. Alltsomoftast lyckas vi också uppnå detta. Jag har resonerat på samma sätt när det har gällt de viktiga principerna för hur statsförvaltningen skall styras och organiseras. Det är väsentligt att åstadkomma en bred politisk enighet kring formerna för styrning av statsförvaltningen. Det bör alltså inte vara på det sättet att vi har ett antal styrformer om socialdemokratin regerar och ett annat antal viktiga och avgörande styrformer om vi har borgerliga regeringar. Det vore en olycka för statsförvaltningen, för demokratin och för effektiviteten, om vi fick den ordningen i Sverige. Mot denna bakgrund hade verksledningskommittén och dess ordförande Sven Moberg i uppgift att ge regeringen ett underlag till den här propositionen. Tidigare utredningsarbete hade också gjorts; Daniel Tarschys hade lett förvaltningsutredningen. Sven Moberg och verksledningskommittén hade alltså uppgiften att ge regeringen ett underlag men också att försöka uppnå enighet mellan de politiska partierna om det förslag som skulle läggas fram. Jag kunde alltså få fram ett förslag till regeringskansliet som de politiska partierna ställt upp på. 34 Jag är angelägen om att betona detta inför riksdagen. Jag försökte också fullfölja detta arbetssätt i regeringskansliet genom att ha en öppenhet mot — Prot. 1986/87:122 företrädarna för samtliga politiska partier inför slututformningen av den — 13 maj 1987 proposition som riksdagen nu skall behandla. Ledni ä Beträffande innehållet i propositionen har det från tid till annan diskute X AS & ERNER liga förvaltningen rats hur mycket regeringen får och inte får styra myndigheterna och affärsverken. Det är till stor del också detta dagens diskussion har handlat om. Genom två viktiga utredningars arbete, genom remissopinionen och inte minst genom uttalanden från de rättsvårdande myndigheterna JO och JK har det nu slagits fast en tolkning av ansvarskedjan: förvaltningsmyndigheterna är ansvariga inför regeringen, regeringen är ansvarig inför riksdagen. Jag menar alltså att vi står på en mycket stark plattform när vi nu kan ge klara besked om hur ansvarsfördelningen skall vara utformad för förvaltningsmyndigheterna, regeringen och riksdagen. Det är förstås en annan sak att vissa kanske inte tycker om att få denna klarhet, men klarheten finns där, och jag tror att vi inom alla politiska partier skall vara glada över att vi nu i en proposition kan redovisa denna klarhet. Ytterst handlar detta också om på vilket sätt den politiska viljan skall slå igenom. Hur skall de mål som riksdagen och regeringen fastställer för välfärdssamhället förverkligas? Diskussionen i dag har ju också rört detta. Den kritik som har framförts, och som jag har uppfattat att verksledningskommittén tagit till sig, gällde på vilket sätt den politiska viljan skulle få bättre genomslag. Många av oss är ute i landet på politiska möten. Jag hörde en riksdagsman uttrycka sig ungefär så här: Jag känner faktiskt inte igen riksdagsbesluten som de tillämpas i människornas vardag. Något måste ha hänt på resans gång, sade han. Ja visst, något har hänt på resans gång. Hela diskussionen i dag handlar om hur de intentioner som regering och riksdag slår fast skall slå igenom i människornas vardag. Den genomlysning som har gjorts av verksledningskommittén, liksom det omfattande utredningsarbete i övrigt som har gjorts i regeringskansliet när det gäller den offentliga sektorn, visar att regering och riksdag har ett antal styrinstrument som icke på ett bra sätt möjliggör att den politiska viljan får genomslag. Entydigt visar dessa genomlysningar att det finns en övertro på detaljstyrningens förmåga i vad gäller övertro här i riksdagen, i regeringen och i kommunstyrelserna. Det visar utredningsresultaten tydligt. Ser man sig också om i den politiska vardagen får man den bilden klar för sig. Det är mot den bakgrunden som det i propositionen förordas att vi skall försöka utveckla den politiska verktygslådan så, att styrningen blir mer målinriktad i stället för att detaljstyrningen ökar. För att detta skall kunna genomföras krävs kunskap, engagemang och inte minst tid. Det betyder att vi inte med den här propositionen kan se alla instrument för detta. Det är inte så lätt. Men jag ser framför mig ett utvecklingsarbete som kommer att ge både regering och riksdag bättre möjligheter att få genomslag för den politiska viljan. Ett annat syfte med propositionen har varit att se hur vi på ett bra sätt skall kombinera det faktum att vi i Sverige har en demokratiskt styrd förvaltning, men också, inom givna ramar, än självständig förvaltning. Förslagen i propositionen bygger på detta. Vi vill alltså tydliggöra målen, men när det 35 gäller på vilket sätt och med vilken organisation detta skall ske vill vi lägga ett större ansvar på myndigheterna själva. Detta skall också innebära att man skall kunna redovisa mål och resultat, så att regering och riksdag kan se tillbaka och bilda sig en uppfattning om på vilket sätt myndigheterna har lyckats genomföra skolpolitiken, jordbrukspolitiken osv. Detta syftar alltså till att utveckla självständigheten och kreativiteten inom myndigheterna, men inom den demokratiska ram som vi lägger fast och som vi alla är överens om bör finnas. Om man ger ett ökat ansvar till myndigheterna, menar jag att det är angeläget att regeringen ställer ökade krav på cheferna i verksledningen. Om regering och riksdag säger att svensk statsförvaltning skall vara mer serviceinriktad och tjäna medborgarna, är det verksledningens och chefernas uppgift att se till att detta genomförs. Då måste också regeringen se till att få styrmedel och instrument så att man, om besluten inte genomförs, kan se efter var det brister, om det är i verksledningen eller någon annanstans. Ytterst måste vi ställa krav på att cheferna tolkar de demokratiskt fattade besluten rätt och ser till att de genomförs på ett bra sätt. Det är därför vi har ett avsnitt i propositionen om chefsutveckling och chefspolitik. De studier och iakttagelser som man kan göra visar också att den personal som finns inom statsförvaltningen kan komma mer till sin rätt, om den själv får bestämma mer över sina arbetsuppgifter. Studierna visar alldeles entydigt att vi har ett antal styrinstrument i statsförvaltningen som hämmar den kunskap och kapacitet som personalen skulle kunna utveckla. Jag är bestämd i min uppfattning, att om vi kan ändra dessa förutsättningar, kommer vi att kunna öka personalens stolthet och kraft, och vi kommer att kunna tillvarata en utveckling, mångfald och effektivitet som vi inte i dag fullt ut har utnyttjat. Det ligger också i propositionens anda att vi skall kunna utveckla kvaliteten och effektiviteten i statsförvaltningen. Detta skall kunna ske samtidigt med att vi hushållar bättre med pengarna. Det kan tyckas vara en stor utmaning, och det är det, men det är en positiv utmaning. Vi har fått så många belägg från personal, ledning och studier för att detta faktiskt kan vara möjligt för oss att åstadkomma. Några ord om att demokratin också skall kunna komma till uttryck genom lekmannastyrelserna i myndigheterna. Jag är medveten om att förslagen och resonemangen i viss mån kan vara krokiga. Men jag tror att det var filosofen Kant som sade att verkligheten är krokig och då kan också besluten behöva bli det ibland. Här finns alltså ett starkt intresse att tillvarata lekmannainflytande. Demokratin skall kunna ha ”en tumme i ögat på byråkratin”. Detta har vi velat slå vakt om samtidigt som vi inte vill se styrelserna som någon miniriksdag mellan myndigheterna och regeringen. Tanken är att styrelseledamöterna skall stå för ett allmänt medborgerligt omdöme, att styrelserna bör bli mindre och att ledamöterna skall erbjudas en särskild utbildning. Det är alltså min förhoppning att förslagen i verksledningspropositionen skall förbättra den demokratiska styrningen och insynen, men också att myndigheterna skall kunna utveckla rättvisan, servicen och effektiviteten i det system som kännetecknar vår välfärdsmodell, som kännetecknar den svenska modellen. Låt mig allra sist, herr talman, säga till Jörn Svensson att regeringen kommer tillbaka med en proposition som rör frågeställningarna om brukar = Prot. 1986/87:122 inflytandet. Den kommer inom kort att läggas på riksdagens bord. Då tar jag 13 maj 1987 gärna en diskussion och utvecklar hur vi har tänkt i den frågan. Detsamma gäller det Jörn Svensson tog upp om frikommunerna. Försöket utvärderas nu och tanken är, om allt går enligt planerna, att riksdagen även här skall möta en proposition. Jag hoppas att då få återkomma till de frågeställningar som Jörn Svensson tog upp.
Herr talman! Civilministerns anförande var, liksom vad som skrivits i propositionen, allmänt hållet. Det var inte mycket kontroversiellt i det anförandet, och det mesta skulle jag kunna instämma i. Jag noterar bara avslutningsvis att civilministern undvek att beröra de kontroversiella frågorna och att de problem som jag har försökt belysa i mina tidigare inlägg i den här debatten fortfarande kvarstår. De invändningar jag har haft och de frågor som jag har ställt kvarstår också obesvarade.